Fru talman! Miljöpartiet har tre reservationer till det här betänkandet. Vi ställer oss naturligtvis bakom alla tre reservationerna, men för tids vinnande kommer jag inte att yrka bifall till dem. I den första reservationen tar vi upp det förhållandet att många som har motorcykel och inte vill ta ut den på vintern, därför att det känns obehagligt och slirigt under hjulen när det är snö och blask, får tid för besiktning under vintern. Det innebär att man måste ta ut motorcykeln trots att man inte hade tänkt göra det. Vi vet att det då finns en risk för att antalet olyckor skall öka. Det skulle vara lätt att ändra på det här, genom att se till att motorcyklar inte besiktigas mellan den 1 november och den 31 mars, utan under den tid när det är betydligt bättre förhållanden på vägarna och då det är säkrare att framföra motorcykel. I den andra reservationen tar vi upp en fråga som har med EU att göra. I och med att Sverige gick in i EU höjdes den tillåtna hastigheten för långtradare och bussar från 70 till 80 km tim, att det finns en hastighetsregulator, eller fartbegränsare, inmonterad i motorn. Men Sverige har begärt dispens fram till 1996 för de fordon som trafikerar bara Sverige. Vi menar att detta är inkonsekvent. Sverige har alltså valt den del som missgynnar miljön men valt bort den del som gynnar miljön. Om man skall vara konsekvent bör man också införa regeln om att det måste finnas en fartbegränsare inmonterad i motorn, när hastigheten höjs till 80 km tim. Om gränsen däremot är 70 kanske det blir 80 km/tim i stället. Om bilarna har fartbegränsare innebär det att polisen slipper kontrollera dessa fordon och har möjlighet att använda sina alltmer krympande resurser till annat. Detta är alltså inkonsekvent. Om man inför den ena delen av regeln bör man också införa den andra. Eller tvärtom: om man inte inför den andra delen bör man inte heller införa den första. Det hade varit bättre om Sverige, om man inte vill ha fartbegränsare, inte heller hade infört regeln om höjd hastighet till 80 Den regel som vi har haft, dvs. om att dessa fordon inte får färdas mer än 70 km tim i stället. Den tredje reservationen handlar om möjligheter att se till att bilar inte körs så mycket med kall motor eller kall katalysator. Om vi tittar på de värden som går att få fram kan vi se att just kallstarter och körning med kall motor gör att det kommer ut väldigt mycket elände ur avgasröret. Det är organiska kemikalier som inte har hunnit förbrännas ordentligt, t.ex. kolväten. Ibland är det bra med el, och en elektrisk motorvärmare och en elektrisk katalysatorvärmare gör mycket gott. Om man har en motorvärmare och en katalysatorvärmare kommer bilen snabbt upp i rätt temperatur, och det får till effekt att bensinen förbränns mera fullständigt. Det kommer ut betydligt mindre koloxid, kolmonoxid och en del kolväten, som inte hinner förbrännas i den kalla motorn. Eftersom detta är så bra tycker vi att det borde införas en regel om att alla nya bilar skall ha den här utrustningen. I den motion som vi har väckt föreslår vi att regeln skall gälla från den 1 januari 1996. Vi inser nu att det skulle vara att gå fram för snabbt, men det skulle vara fullt möjligt att göra den här miljöförbättringen från den 1 januari 1997. Det kan naturligtvis vara svårt att införa detta för äldre bilar, men på sikt borde hela bilparken ha elektriska motorvärmare och katalysatorvärmare. Ibland krävs det små steg i rätt riktning för att man skall komma dit, och vi beklagar verkligen att vi till det här betänkandet har varit tvungna att skriva tre reservationer om ganska självklara saker, som skulle ge en bättre miljö. Vi återkommer säkert till de här frågorna, men vi i Miljöpartiet känner att de, trots att de synes vara små, är oerhört viktiga för miljön. Med det vill jag alltså säga att Miljöpartiet stöder reservationerna även om jag inte yrkar bifall till dem.

Fru talman! Varje år dödas nästan 600 personer i trafikolyckor på våra vägar, och 4 200 personer skadas svårt. Arbetet med att minska antalet trafikolyckor måste fortsätta. Nyckelordet i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet är samverkan. Det är samverkan mellan myndigheter och trafikanter och mellan myndigheter och frivilligorganisationer. Vägverket har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Det innebär att verket inte bara svarar för vägarnas infrastruktur, utan också har ansvaret för den trafik som går på vägarna, dvs. trafiksäkerheten. För att klara det nationella ansvaret jobbar Vägverket såväl på nationell som på regional och kommunal nivå, genom samverkan med många aktörer på trafiksäkerhetsscenen, i första hand med Polisen, som sysslar med övervakning av trafiken, och också med kommunerna, som svarar för det kommunala väg och gatunätet. Ett nationellt trafiksäkerhetsprogram har utarbetats i nära samverkan mellan Vägverket, Polisen och kommunerna. Andra organisationer och experter har också varit inblandade. Programmets utgångspunkt är riksdagens beslut i juni 1993 om inriktning av trafiksäkerhetsarbetet inför 2000-talet. Precis som det nationella trafiksäkerhetsprogrammet belyser, är det människornas värderingar, behov, begränsningar och egenskaper som vid en vägning mot samhällsintressena måste utgöra grunden för trafiksäkerhetsarbetet; vi måste sätta människan i centrum. Det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet skall vara decentraliserat och starkt lokalt förankrat, för att kunna skapa ett effektivt medborgar och trafikantinflytande. Målet för regeringens trafiksäkerhetsarbete är att minska antalet dödade och skadade i trafiken, att minska risken att dödas och skadas i trafiken och att särskilt minska riskerna för oskyddade trafikanter och barn. Då trafiksäkerhetsutvecklingen varit positiv under de senare åren har nya trafiksäkerhetsmål föreslagits. 3 700. För att den positiva trenden skall fortsätta bör ett förstärkt trafiksäkerhetsmedvetande utvecklas bland medborgare, trafikanter och beslutsfattare. Även inom EU pågår ett trafiksäkerhetsarbete. Omkring 50 000 människor dödas och 1,5 miljoner skadas varje år i vägtrafiken inom EU. Den årliga samhällsekonomiska kostnaden för vägtrafikolyckorna beräknas uppgå till ungefär 650 miljarder svenska kronor. EU har antagit ett handlingsprogram för trafiksäkerheten, och i det programmet slår man fast riktlinjerna för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet. Arbetet skall bedrivas både genom lagstiftning och med hjälp av andra åtgärder. Det skall vara integrerat och grundat på en helhetssyn mellan människa, fordon och väg. Och åtgärderna skall endast vidtas om de ger ett tilläggsvärde i förhållande till om åtgärderna skulle göras nationellt. Fru talman! Sverige ligger internationellt sett långt fram när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. Men det är inte tillräckligt. Varje olycka är en tragedi som inte bara totalt förändrar livet för den som är med om olyckan utan även för dennes omgivning. Ett barn blir utan förälder, en hustru blir utan sin man. Dessutom kostar vägtrafikolyckorna samhället årligen ca 18 miljarder kronor. Vi måste komma längre. Inom regeringen pågår för närvarande ett mycket ambitiöst arbete för att öka trakfiksäkerheten. Regeringen har också prioriterat trafiksäkerheten i sitt arbete i den europeiska unionen. Om jag tillåter mig att vara litet visionär, anser jag att trafiksäkerhetens inriktning skall vara att förebygga långvarig och/eller allvarlig förlust av hälsa. Det handlar om att precis som i miljöarbetet åstadkomma det långsiktigt hållbara vägtransportsystemet. Utgångspunkten måste vara mänsklig och ekologisk hälsa. Medborgaren, trafikanten, har en självbevarelsedrift. Hon vill överleva som individ, familj och kollektiv. Trafikantens ökade kunskaper om sin egen, sina anhörigas och andras möjligheter att öka säkerheten ökar också hennes incitament att handla. Detta handlingsincitament genererar en ökad efterfrågan på egen och andras säkerhet. Trafikanten måste naturligtvis själv ansvara för att följa trafikreglerna. Trafikreglerna är inte tillkomna som råd utan som gränser för vårt handlande i omsorg om att skydda oss trafikanter och medtrafikanter. Enligt mitt tycke bör vi införa en strategi som bygger på trafiksäkerhet som ett kvalitetsbegrepp inom vägtransportsektorn, att det endast är noll döda och noll svårt skadade som skall vara den acceptabla kvaliteten. Eftersom människor gör misstag och alltid kommer att göra misstag kan strategin inte enbart baseras på att eliminera misstagen. Att göra misstag, eller snarare att ta chanser, är ju en förutsättning för mänsklighetens utveckling och överlevnad. Det vi måste ta itu med är inte att eliminera människors misstag utan att dessa misstag leder till svåra konsekvenser. När en bilförare för ett ögonblick är ouppmärksam vid landsvägskörning får inte detta leda till att bilen frontalkolliderar med en annan bil, kör på en annan bil bakifrån eller kanske kör av vägen. Antingen måste möjligheten att frontalkrocka, köra på en annan bil bakifrån eller köra av vägen tas bort, eller så måste hastigheten vid dessa tillbud vara tillräckligt låg för att dödsfall eller svåra hälsoförluster skall kunna undvikas. I annat fall måste rörelseenergin tas upp med hjälp av s.k. passiv säkerhet som sidoräcken eller krockdeformationszoner på bilen. När en fotgängare för ett ögonblick är ouppmärksam får inte heller det leda till att denne körs ihjäl av en bil eller en buss med hög hastighet. Antingen separeras oskyddade trafikanter och fordon eller så måste fordonshastigheten vid kollisionstillfället vara så låg att svåra skador undviks. Vid hastigheter över 30 km/tim minskar möjligheten kraftigt för en oskyddad trafikant att överleva. Fru talman! Trafiksäkerheten måste vara ett gemensamt ansvar för hela samhället. Ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem måste bygga på samtliga av riksdagen uppställda mål. Framkomligheten, miljön och trafiksäkerheten skall balanseras och helst inte komma i konflikt med varandra. Minskningen av antalet trafikolyckor som leder till död eller svår ohälsa måste uppnås i samstämmighet med fastställda miljökrav och en tillfredsställande framkomlighet. I centrum och som utgångspunkt för den framtida trafiksäkerheten måste människan finnas, hennes behov och begränsningar, hennes vilja och förmåga, hennes normer och erfarenheter samt hennes ansvar och skyldigheter.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

Fru talman! Inte heller till detta betänkande har vi moderater väckt några motioner eller avgett några reservationer. Jag vill egentligen bara tacka utskottet för att det har ställt sig bakom vår uppfattning i en mycket liten men ändock intressant fråga, nämligen hur man skall använda sig av släpkärror. Det kan tyckas vara en liten fråga. Men vi har nyss hört hur viktigt det är med att undvika människors misstag. Vi vet att man måste sätta fast en släpkärra på rätt sätt för att undvika olyckor. Vad utskottet har ställt sig bakom är att regeringen när den lägger fram ändringar i körkortslagen - vilket den kommer att göra före den 1 juli 1996, då vi får EU-regler - särskilt skall ta upp och belysa frågan om släpfordon. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Inte heller jag tar kammarens tid i anspråk för att framlägga någon synpunkt som avviker från utskottets i detta så viktiga betänkande. Skälet till att jag tar till orda är att jag till riksdagen har motionerat om regler för den s.k. Europamopeden. Jag vill med detta inlägg understryka vikten av att vi så snart som möjligt får ett beslut om vilka regler som kommer att gälla i Sverige för en Europamoped. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till en utredning som Vägverket har gjort. Vägverket säger där att typgodkännanderegler och teknisk specifikation för Europamopeden kan börja gälla den 1 juli 1996. Enligt de uppgifter jag har kan de knappast bli gällande så snart. I problematiken ligger också frågan om körkorten. Det har just inkommit till Lagrådet ett underlag med utgångspunkt från 1994 års Körkortsutredning. Det kommer knappast kunna vara klart till den 1 juli nästa år. Reglerna för Europamopeden är att vi i Sverige måste följa eller acceptera de av EU givna reglerna men kan själva fastställa en del behörighetskrav av typ förarbevis, åldersgränser, osv. Även om det skulle visa sig att reglerna skulle komma att gälla från en tidpunkt senare än år 1996 tror jag det är viktigt att vi så snart som möjligt får veta från när reglerna kommer att gälla. Om man skall kunna ta fram en Europamoped i Sverige tillverkad av svenska producenter och inte bara få importerade dylika kan det vara viktigt att veta när den kommer att rulla i Sverige. Jag önskar alltså ett snart beslut om ett typgodkännande.

Herr talman! Vi har just från denna talarstol hört den man som gav uppdraget att genomföra årets fastighetstaxering. Vi har hört den man som konstruerade systemet. Vi har hört moderaten Bo Lundgren, som mer än någon annan - möjligen i konkurrens med Anne Wibble - bär ett personligt ansvar för statsfinansernas förfall. I dag är det en ny moderat uppvisning. Skall man använda hushåll som har det knapert ställt som bräckjärn för att hålla igen en höjning av fastighetsskatten? Nu är det människor i små ekonomiska omständigheter som skall tas till intäkt för att miljonärer inte skall få högre skatt. Moderaterna har haft chansen att i regeringsställning hantera frågan. Det problem som är ett reellt problem i spåren av fastighetstaxeringen är att en del fastboende i attraktiva kustområden får kraftiga höjningar utan att man för den skull har stora inkomster i hushållet. Taxeringen speglar värdet på deras fastighet. Det här är inget nytt problem. Samma diskussion fördes efter 1989 års fastighetstaxering. För att se vad som kunde göras åt problemet tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning, som faktiskt skulle möta bekymren hos dessa människor. Utredningen var klar lagom till dess att Bo Lundgren klev in i kanslihuset. Den resulterade aldrig i någon åtgärd från Bo Lundgren, när han väl hade chansen att göra något. Bo Lundgren och Moderaterna har aldrig varit intresserade av de människor som har små ekonomiska omständigheter annat än när dessa kan användas som bräckjärn för att pressa tillbaka skatten för de allra bäst bemedlade i samhället. Det är dagens debatt återigen ett uttryck för. Har jag fel, så vill jag att Bo Lundgren talar om varför han i regeringsställning inte gjorde något åt detta problem. Det var väl känt, det var utrett. Jag kan på regeringens vägnar deklarera att vi inte lägger den typen av klagomål och invändningar åt sidan. Vi skall titta just på de fastboendes situation, men inte med syftet att pressa tillbaka skatten för dem som till följd av stora ekonomiska tillgångar har kunnat pressa upp värdet på villor och fritidshus genom att de ofta betalat fantasibelopp. De skall inte ha en skattesänkning. Bo Lundgren är oss svaret skyldig: Varför löste inte Moderaterna problemet i regeringsställning? Fastighetsskatten är en del av kapitalbeskattningen. Det är en skatt som går tillbaka ända till 1800 talet. Det är en internationellt ganska vanlig typ av beskattning. Sverige har i internationell jämförelse ingen hög fastighetsskatt. Vi ligger strax under snittet. Det är viktigt att man har en beskattning av fastigheter, därför att det ingår som en beskattning av kapitaltillgångar. Det är viktigt att den beskattningen utformas på ett sådant sätt att man inte snedvrider förhållandet mellan exempelvis banksparande och placering av kapital i en fastighet. Det är principerna bakom fastighetsskatten. Det är också viktigt att begripa att fastighetsskatten är ett sätt att åstadkomma neutralitet mellan olika boendeformer. När vi nu höjer fastighetsskatten till följd av en förändrad taxering innebär det att vi, i snitt för hela landet, höjer uttaget med 26 %. Det motsvaras under en sexårsperiod i allmän prisutveckling av drygt 40 % i konsumentprisindex. Man kan också jämföra med hyresgästerna, som under motsvarande period har haft en 80-procentig hyresstegring.

Det är alltså väl avvägt. Fastighetstaxeringen, skatten på fastigheter, skatten på kapital är också en del i de intäkter staten så väl behöver för att vi skall ta oss ur det ekonomiska moras Bo Lundgrens ekonomiska politik satte oss i. Det kommer inga protester från moderaterna när vi skär i bidragen till barnfamiljerna. Då skall de vara med. Det kommer inga protester från moderaterna när vi sänker a-kassan. Då skall de vara med. Det kommer inga protester från moderaterna när vi sänker bostadsbidragen. Då skall de vara med. Men när vi tar ut skatt på dem som har förmögenheter drar man sig inte för att använda obemedlade människor som bräckjärn för att hålla emot en sådan förändring. Saneringsprogrammet, Bo Lundgren och övriga moderater här i kammaren, består faktiskt i att de bördor som skall bäras skall delas rättvist. Kapitalbeskattningen är en del av saneringsprogrammet som träffar dem som har den bästa förmågan att bära bördorna. Att i dag ge signalen att regeringen skulle säga att man inte skall genomföra fastighetstaxeringen, att man skall skjuta den framåt, vore att säga precis som moderaterna säger i sin reservation, nämligen att vi gör ett hål på 4 miljarder kronor i de statliga finanserna. Ett hål på 4 miljarder kronor skall i så fall täckas av något. Vad har Bo Lundgren för finansiering av det som han i dag föreslår att man skall sänka fastighetsskatten med? Vem skall betala de 4 miljarderna? Är det hyresgästerna? Är det kommunerna, vården, omsorgen eller skolan? Var skall pengarna tas? Om vi nu skulle börja svaja och uppträda som den gamla ekonomiska ledningen gjorde, och säga att vi planerar att göra saker så småningom, skulle snart den tilltro till den ekonomiska politiken som har spritt sig på marknaderna här hemma och utomlands vara totalt utraderad. Vad det betyder för dem som bor i villor vet den som är skuldsatt. Regeringens ekonomiska politik som innehåller dessa hårda åtstramningar och skattehöjningar har pressat ned räntorna. Räntenedgången har bäst gynnat de barnfamiljer som just köpt ett hus. Men det är inte dem moderaterna talar för. Moderaterna talar för dem som drabbas av förmögenhetsskatt och dem som har höga taxeringsvärden. En farligare ekonomisk politik än att ofinansierat ge sig på fastighetsskatten tror jag inte finns för villaägarna. Glöm inte att moderaterna i valet mellan den skuldsatte villaägaren och den förmögne kapitalägaren under regeringstid valde att satsa på att sänka kapitalskatten till 25 %. Det har vi förhindrat. Det innebär att skatten på kapital blir högre, medan den som är skuldsatt får en lindring. Det gäller framför allt dem som bor i villor. I dagens kör av protestanter saknas de som är hårt skuldsatta. Där saknas hyresgäster, och där saknas de som har burit en så stor del av saneringen av statsfinanserna i form av sänkt a-kassa, sänkta barnbidrag m.m. Vi kommer inte att backa undan för den moderata kampanjen, i vanlig ordning anförd av skattebetalarnas förening. De förslag som lagts till riksdagen ligger. Bördorna skall fördelas på ett sådant sätt att de starkaste också är med och tar sin del av det som skall göras. Detta är ett besked från regeringen.

Herr talman! Fastighetsskatten höjs nästa år genom höjda taxeringsvärden och genom att skattesatsen höjs med 0,2 %. Förändringen påverkar många människors vardagliga ekonomi på ett påtagligt sätt. Det är därför naturligt att vi ägnar dagens debatt åt denna viktiga fråga. Det är samtidigt viktigt att vi sätter in den här debatten i rätt perspektiv. Den nödvändiga saneringen av statsfinanserna kräver uppoffringar av alla i vårt samhälle. Nedskärningar i socialförsäkringarna, skärpta krav i arbetslöshetsförsäkringarna samt besparingar i skolor, på sjukhus, i äldre och barnomsorg är exempel på uppoffringar för stora grupper i vårt samhälle. Besluten har krävt handlingskraft och mod hos de politiker som påtagit sig ansvaret för den viktiga budgetsaneringen. Uppoffringarna görs dess bättre inte förgäves. Den inledda saneringen av vårt budgetunderskott har, tillsammans med inrikespolitisk stabilitet och en god utveckling i näringslivet, lett till betydande räntesänkningar. Jämfört med läget i april har obligationsräntorna sjunkit med drygt 2 procentenheter. Ytterligare sänkningar av räntan ligger inom räckhåll, men det förutsätter att vi förmår hålla fast vid en fortsatt budgetsanering. För småhusägare och andra medborgare är det oerhört viktigt att vi nu inte äventyrar den nuvarande räntetrenden genom ofinansierade skattesänkningar. För flertalet betyder detta långt mera än de skattehöjningar som i dag diskuteras. De som nu försöker ge sken av att deras politik skulle innebära att medborgarna nästan helt skulle slippa höjda fastighetsskatter måste alltså leva upp till kravet på att anvisa en konkret finansiering. Och här räcker det inte med flummigt tal om att finansieringen ryms inom respektive partis budgetalternativ. Det måste också skapas politiska majoriteter för en sådan finansiering. Vi är från Centerpartiets sida beredda att diskutera förändringar i fastighetsskatten. Vi medverkade inte till beslutet om höjningen av fastighetsskattesatsen. Det beslutet fattades under regeringens vänstersväng förra hösten, med Vänsterpartiets och Miljöpartiets medverkan. Det hål som uppstår i statens budget om vi skulle sänka fastighetsskatten igen måste muras igen med annan budgetförstärkning. Vi vet nämligen att ofinansierade skattesänkningar ofelbart skulle leda till att de flesta som nu drabbas av höjd fastighetsskatt drabbades ännu värre av höjda räntor och deras effekter. Herr talman! Vi anser att ansträngningarna i första hand måste inriktas på att rätta till skevheterna och orättvisorna i taxeringsförfarandet. Vi anser att detta är viktigare än att sänka skattesatsen, framför allt därför att det är taxeringsförfarandet som ger de flesta och de största förändringarna i fastighetsskattenivån. Vi har framför allt genom ett idogt arbete av vår förre centerriksdagsledamot Rune Torwald i Göteborg kunnat påvisa mycket kraftiga brister i underlaget för taxeringen i vissa värdeområden i Göteborgs stad lika väl som i närliggande skärgårdsområden. Skattebetalarnas förening har sedermera gjort liknande iakttagelser inom Stockholmsområdet. Det finns anledning att anta att dessa förhållanden finns litet varstans i landet. Det synes därför helt nödvändigt att skattemyndigheten gör en förnyad genomgång av underlagen, och i områden med alltför få eller alltför ojämna och varierande underlag för köpeskillingsstatistiken är det nödvändigt att man gör förnyade skälighetsbedömningar. Jag vill i detta sammanhang beklaga att riksdagen mot vår vilja för ett antal år sedan beslöt att helt ta bort lekmannainflytandet i fastighetstaxeringsnämnderna. Det går inte att ersätta det sunda förnuft och den lokalkännedom som dessa lekmän besatt med enbart byråkrater och datorer. Det är också helt nödvändigt att göra justeringar i de värdeområden där värderingsunderlaget till betydande del härrör från fritidshusförvärv med höga köpeskillingar. Det rör t.ex. merparten av våra skärgårdar. Det rör t.ex. också Åre i Jämtland och Österlen i Skåne, och det finns många andra exempel. I dessa s.k. attraktiva områden är det orimligt att de permanentboende automatiskt skall smittas av köpstarka fritidshusspekulanter. Den attraktionskraft som t.ex. ett strandnära läge i Bohusläns skärgård utgör för sommarboende höginkomsttagare förbyts ju för övrigt till dess motsats under höststormar och vintersnöglopp för den åretruntboende yrkesfiskaren eller hantverkaren. Det finns alltså goda skäl för att permanentboende i dessa områden ges ett reducerat taxeringsvärde. Den närmare tekniken bör ytterligare diskuteras och övervägas. Jag noterar finansministerns beredvillighet på detta område.

Herr talman! Många människor hör av sig om fastighetsskatten, förtvivlade och ursinniga. Varför gör ni inget? säger de. Vi har från Folkpartiets sida verkligen försökt. Visserligen anser vi att en viss höjning av fastighetsskatten är ett rimligt inslag i ett samlat program för att klara budgetunderskottet, men vi kan inte acceptera en politik som driver människor från hus och hem. Effekterna av den aktuella höjningen av skattesatsen måste, som vi föreslog redan i december förra året, mildras genom att den skjuts framåt. Kravet om att undanröja höjningen av fastighetsskatten till 1,7 % nästa år återupprepade jag för någon vecka sedan i skatteutskottet. Socialdemokraterna, Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet röstade vid samma tillfälle även ned ett förslag om att underlaget för uttag av fastighetsskatt skulle reduceras för permanentboende i attraktiva lägen. Miljöpartiet ned ett förslag om att prioritera arbetet med att finna en lösning på de problem som fastighetsskatten för med sig i vissa attraktiva lägen. Vi krävde då, och gör det även nu, att regeringen skall göra en genomgång av fastighetsbeskattningens effekter på bl.a. skärgårdsbefolkningen och ange möjliga lösningar. Den samlade effekten nästa år av den ökade fastighetsskattesatsen och den rullande taxeringen gör att många kan tvingas sälja sina fastigheter av ekonomiska skäl. Det gäller inte minst människor som i hela sitt liv bott i skärgården och längs kusten. De bor i hus och gårdar som funnits i släkten i flera generationer. De har försörjt sig som fiskare, småföretagare och småbrukare. Många pensionärer, som hela livet på något sätt hankat sig fram, inte legat samhället till last och nu inte har någon ATP, har inte råd att bo kvar. Det kan också gälla unga barnfamiljer som vill leva kvar där deras förfäder bott och där de har sina rötter. Den nya fastighetsskatten drabbar den bofasta skärgårdsbefolkningen som ett dråpslag och är ett svek mot hårt arbetande kustbor. Att säga till dessa pensionärer att de sitter på en förmögenhet och uppmana dem att låna till skatten är som att slå dem på käften. Det är uppenbart att om det inte blir en förändring av reglerna kommer detta att få till följd att många tvingas sälja sina fastigheter. Skärgården kommer att avfolkas från permanentboende. Vi måste alltså genom politiska beslut underlätta för skärgårdsbor att även fortsättningsvis kunna bo i denna för Sverige unika miljö. Attraktiva områden är dessutom ofta områden där just vi politiker skapat detta efterfrågetryck genom byggnadsförbud vid vatten och stränder. Detta har sedan pressat upp priserna på befintliga hus, som köpstarka stadsbor och utlänningar sedan stått i kö för att köpa. Jag anser också att det behövs en översyn av utfallet på den senaste fastighetstaxeringen. Det finns alltför många exempel på hur relativt enkla hus fått stora höjningar av taxeringsvärdet. Så här uttalade sig en man i Göteborg: Jag har verkligen inte någon exklusiv kåk med cappuccinobad eller vad det nu heter. Men jag har dusch förstås, och en otät grund som det blåser friskt igenom. Nu har jag inte råd att bo kvar i det hus jag bott i hela livet. Ett annat märkligt inslag i fastighetsbeskattningen är att skatt tas ut även på mark som upplåts genom tomträtt, dvs. att den enskilde fastighetsägaren får betala skatt för kommunens egendom. Detta måste ändras. Många fastighetsägare kommer nu också på grund av taxeringsökningen att dessutom få förmögenhetsskatt. Från Folkpartiets sida kräver vi att sambeskattningen av förmögenhet avskaffas. Inom förmögenhetsbeskattningen finns den sista kvarlevan i vårt skattesystem av den föråldrade syn på kvinnor som förr genomsyrade hela samhället. Avskaffa alltså sambeskattningen av förmögenheten! Fullfölj inte höjningen av fastighetsskatten nästa år från 1,5 till 1,7 %! Hitta en lösning på problemen för permanentboende som råkar bo i attraktiva områden! Det är märkligt att människan kan åka till månen samtidigt som vi inte skall kunna underlätta för strävsamma människor att bo kvar i sin hembygd. Det finns lösningar, så börja jobba, herr minister!

Herr talman! Fastighetsskatten och särskilt taxeringen leder alltid till mycket debatt. Inte här i riksdagen, men utanför riksdagen debatteras det oerhört mycket. Det är därför bra att vi i dag har en debatt om fastighetsskatten. Då blir läktarna fyllda. Kammaren blir fylld, herr talman. Så det är bra när vi för viktiga debatter. Men varför diskuterar man fastighetsskatten så mycket utanför riksdagen, bland folk i allmänhet? Jo, det beror på att den skiljer sig från de flesta andra skatter. Dessa är ju skatter på inkomster som man har under året - kapital eller inkomstskatt - eller också skatt på sådant som man köper under året, dvs. moms. Fastighetsskatten däremot är en skatt på en beräknad, teoretisk värdeökning, en ökning som man egentligen inte kan konsumera för förrän man sålt sin fastighet. Någon kritiker har formulerat problemet så här: Man kan faktiskt inte äta tapeter. Och det är ju sant! Det är detta faktum som gör att fastighetsskatten är så svårsmält för så många. Men även om den är en knepig skatt, herr talman, så har man fastighetsskatt i nästan alla länder. Och i nästan alla länder är den här skatten kommunal. Göran Persson talar här om hur viktigt det är med fördelningspolitik, och det har Göran Persson otroligt rätt i. Men, Göran Persson, fastighetsskatten har inte någon klar och entydig fördelningsprofil. Visst har höga taxeringsvärden ett samband med höga inkomster; det är alldeles kristallklart och sägs i alla utredningar. Men alla utredningar säger också att låginkomsttagare betalar en högre andel av sin disponibla inkomst i fastighetsskatt än höginkomsttagare. Det är också ett faktum. Det finns alltså två sidor av fastighetsskatten. Det sägs bl.a. i den utredning som Socialdemokraterna tillsatte. Detta är alltså ett problem. Nu finns det en ny utredning, och det är väl bra. Vänsterpartiet anser nämligen att fastighetsskatten behöver ses över totalt. Vi menar att den egentligen borde överföras till kommunerna. Då skulle man få ett samband med all den service som kommunerna ger - vattenledning, gator, belysning etc. - som gör att man kan utnyttja sin fastighet. Och då skulle vi också EU anpassa oss, Göran Persson. Det vore väl bra, för Göran Persson brukar ju säga att det är viktigt med Jag vill fråga moderater och socialdemokrater: Är ni beredda att pröva att flytta över den här skattebasen till kommunerna? Det vill Kommunförbundet, men vad vill moderater och socialdemokrater? Ni har ju gott om tid i den här debatten. Vad vi egentligen skall diskutera i dag är akuta, konkreta problem. Här har vi i Vänsterpartiet vårt ansvar. Vi står entydigt fast, Göran Persson, vid uppgörelsen mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om att höja skattesatsen med 0,2 procentenheter. Det står vi fast vid. Det behövde göras eftersom alternativet var värre: att i stället drabba en grupp boende med en nedtrappning av räntebidragen. Det skulle ha varit ännu tuffare för den gruppen, så det här var rimligt. Men, Göran Persson, vi hade hellre sett att man tagit in dessa pengar genom att sänka grundavdraget för dem som tjänar över 200 000 kr eller genom att höja bolagsskatten till 30 %, vilket också skulle vara en EU-anpassning. Det hade varit ännu skarpare fördelningspolitik, Göran Persson. Moderaterna hade naturligtvis absolut inte gått med på det, men vi som är så måna om fördelningspolitiken, Göran Persson, borde väl ha kunnat enas om det. Men det gick inte. Sedan finns det också de som vill utnyttja dagens problem med fastighetsskatten för att argumentera för allmänna skattesänkningar. Det är vad Moderaterna gör. De talar egentligen inte om fastighetsskatten; de talar om att man skall sänka skatterna allmänt sett. Detta säger vi nej till eftersom det då uppstår stora hål och räntorna stiger i höjden. Alternativt vill de ha ännu hårdare neddragningar på den sociala sektorn, och det säger vi i Vänstern också nej till. Men det problem som vi har i dag är egentligen ett problem kring fastighetstaxeringen. Detta tog vi i Vänstern upp redan i våras. Vi sade då tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna att ett förslag från regeringen borde begäras. Det sade Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet här i kammaren nej till. Ni hade fel, och det inser ni nu. Hade ni röstat med oss hade det blivit en beställning till Göran Perssons regering att leverera ett konkret förslag. Vad värre är: Man gjorde om samma fel i skatteutskottet för några veckor sedan. Samma majoritet - Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet - vägrade att ta ett utskottsinitiativ i den här frågan. Nu är det egentligen för sent. Men, Göran Persson, det är aldrig för sent för den som vill göra bot och bättring - Göran Persson är intresserad av Skriften, eller hur? Det går alltså att få någonting att hända från regeringens sida, och jag hoppas på det. Göran Persson kallade nyss dem som protesterar för protestanter, med litet glidning. Då så, Göran Persson: Var inte så katolsk utan fundera på ändringar, för det kan vi göra. Vi i Vänsterpartiet är beredda att ställa upp på konstruktiva lösningar på alla sätt och vis, Göran Persson. Vi sätter oss gärna i en beredningsgrupp och diskuterar både tillfälliga och permanenta lösningar på de här problemen. Kalla, så kommer vi. Eller, om ni inte kallar: Lägg konkreta förslag till riksdagen som vi kan motionsbehandla. Göran Persson sade: Vi lägger inte problemen åt sidan. Nej, men det tycks som om ni rullar dem framför er, och det är inte heller bra. Vi hoppas alltså: Bjud in till konkreta överläggningar eller lägg en proposition.

Herr talman! Inte nog med att man skall komma långt ner på talarlistan för att man tillhör ett parti som inte är så stort, man skall också komma efter en sådan utmärkt talare som Lars Bäckström. Men det har sina fördelar också. Det mesta är ju redan sagt, och det kan vara bra om man vill spara tid. Det finns dock en del som inte har sagts ännu. Många talare har här uppehållit sig vid två olika saker. Det sägs att det här är en intäkt för att försöka få ned den allmänna skattenivån och gynna dem som kanske inte behöver någon skattesänkning. Andra värnar om dem som får problem, eftersom det här skattesystemet är utformat som det är. Vi beskylls här bl.a. för att ha varit med och bidragit till att vi inte såg att de här farorna skulle uppstå osv. Men visst gjorde vi det. Vi har länge talat om att man borde göra någonting åt det här. De människor som bor i attraktiva skärgårdsområden kommer att råka illa ut. Det är emellertid skillnad på hur man löser problemen. Man kan inte göra hur som helst. Det får konsekvenser. För de flesta människor är boendet viktigt. Det har ett slags särställning. Innan jag går in på de akuta problemen skulle jag vilja ta upp en annan fråga. Det kanske är så att man skall se det här som signaler om att det är något grundfel i själva systemet, någon har varit inne på det. Är det egentligen så klokt att basera värdet för en fastighet på vilket värde andra har fått ut när de har sålt en fastighet, en fritidsfastighet? Det är det som är orsaken till att taxeringsvärdena stiger så kraftigt i vissa områden. Det kanske vore klokt att fundera över om vi i stället skall göra en annan koppling. Som Lars Bäckström sade är det inte självklart att man kan äta tapeter, även om det möjligen skulle motsvara kraven på en fiberrik kost. Om man tänkte efter vad vi har den här skatten till, borde man då inte fundera över om det inte vore klokare att koppla skatten till något som är verklighetsanknutet? Det är det som finns på den kommunala nivån. Tanken att återföra det här till ett slags kommunal beskattning blir på det sättet ganska tilltalande. Man skulle kunna få en direkt koppling till den infrastruktur som man är beroende av för sin fastighet och sitt boende. Det här skulle också ge en del fördelar i styrningshänseende, eftersom man från kommunernas sida skulle kunna gynna dem som man vill gynna. Om man i dag t.ex. investerar i en fastighet på ett miljöriktigt sätt - isolerar eller installerar värmepump - får man straffskatt. Det anses nämligen som en större förmögenhet. Det kan inte vara riktigt rimligt när vi säger att vi borde försöka få bättre hus i stället. Jag tycker att det finns all anledning att fundera över kopplingen, och jag tycker att det skulle kunna utredas med sikte på att ha ett förslag till hur man skulle kunna förändra hela fastighetsbeskattningen. Men nu har vi de problem vi har i dag. Det beror på att några faktorer sammanfaller. Det enda vi från Miljöpartiets sida är intresserade av är att hjälpa de permanentboende i de områden där dessa problem finns - där priserna på andras försäljningar trissar upp kostnaderna. Det är egentligen helt orimligt. Jag noterar med tacksamhet att Göran Persson nämnde att man tänker minsann inte alls lägga de här problemen åt sidan. Det vore konstigt om man gjorde det. Det tar vi som en intäkt för att det kommer att ske någonting. Vi har redan tidigare sagt att vi tycker att fastighetsskatten generellt sett är för hög. De här höjningarna är litet för höga. Vi hade andra förslag till hur man skulle kunna sanera statens finanser. Det är oerhört viktigt att konstatera att vi inte har utrymme för att sänka skatterna generellt. Vi har ett stort underskott. Vi ville t.ex. höja koldioxidskatten i stället. Det hade varit ett bättre sätt, men det fick vi inte igenom. Nu ser verkligheten ut som den gör. De människor som i dag är permanentboende i de här områdena borde kunna få någon form av reducering så att förmögenhetsskatten inte läggs på taxeringsvärdet och den skatt man får betala. Det borde också vara möjligt att skjuta denna skatt något framför sig. Fastighetsskatten kan sänkas, men man kan betala litet högre skatt när man säljer huset. Då vet man vilket värde det gäller. Vi är mycket beredda att diskutera den typen av förändringar för att lösa problemen för de som bor i skärgårdsområden och andra attraktiva områden. Några större generella skattesänkningar har vi tyvärr inte råd med.

Herr talman! 2,3 miljoner ägare till villor, radhus och fritidshus har erhållit underlag för årets fastighetstaxering. Aldrig tidigare har taxeringsvärdena ökat samtidigt som fastighetsskatten har höjts. Taxeringsvärdena höjs med 26 % och fastighetsskatten med 13 %, vilket innebär en höjning med hela 43 %. Dessutom genomförs för första gången en årlig indexuppräkning. Resultatet för många som berörs är både orimligt och orättvist, framför allt för dem som bor i storstäder och skärgårdar. Många barnfamiljer, pensionärer med låga inkomster, de som har köpt sina hus när priserna stod som högst 1989-1990 och familjer som drabbas av arbetslöshet kommer helt enkelt inte att ha råd att bo kvar i skärgårdar och storstadsområden. Vi måste komma ihåg att 75 % av alla barn bor i villa. Det är således inte enbart "rika" människor som bor i småhus. Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bäddade för en ny "flyttlasspolitik" i och med att de drev igenom beslutet om en kraftigt höjd skatt på småhus. Oändliga tragedier kan uppstå med en ny fastighetskris som yttersta konsekvens. När effekterna av fastighetsskattehöjningen nu är kända borde de få de ansvariga att tänka till. Det kraftiga uttaget av fastighetsskatt som kommer att ske är inte rimligt. Jag uppmanar regeringen, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att tänka om! Låt oss skapa en majoritet i riksdagen för att låta fastighetsskatten ligga kvar på 1,5 % av taxeringsvärdet och för att hitta en lösning för permanentboende i attraktiva områden. I skärgårdar, längs kusterna, på skidorter och andra områden som berörs av mycket kraftiga höjningar av fastighetsvärdena utgör den höjda fastighetsskatten ett stort problem. Våra kuster blir ett reservat för rika samtidigt som skatten tvingar bort bönder, hantverkare, butiksägare och fiskare. Inser inte finansministern att detta är ett problem? Vill socialdemokraterna verkligen skapa denna segregering? Den senaste taxeringen innebär att skillnaderna ökar mellan lågprisorterna och högprisorter, vilket talar för att förändringar genomförs skyndsamt i storstadsområden och skärgårdar. Detta kan i någon mening uppnås genom att man slopar skatten på marken över visst taxeringsvärde eller halverar skatten på marken över visst taxeringsvärde. Vidare finns det en modell som tillämpas på Bornholm med ett skattetak för bofasta i turistområden. En partikamrat till mig, Tuve Skånberg, har ställt en fråga till finansministern som skulle besvaras i tisdags. Frågan gällde om Lex Bornholm kan vara något för Sverige, men det verkar inte som om han kommer att få något svar. Kanske kan finansministern svara här i dag i stället och inte bara titta på problemet? Jag anser att vi måste ha en takregel som begränsar uttaget av fastighetsskatt. Ett begränsat fastighetsskatteuttag på maximalt ett halvt basbelopp, ca 17 000 kr, för bofasta i småhus är ett bra förslag. Det finns alltså olika modeller för att lösa problemet. Är finansministern beredd att medverka till att vi får en takregel? Enligt en artikel i Dagens Nyheter ger planeringschefen vid Finansdepartementet, Knut Rexed, bl.a. följande råd till dem som anser att fastighetstaxeringen är orimlig: "Överväg att ta lån på bostaden, om alternativet är att sälja den." Det är intressant att Finansdepartementet som anser att Sverige skall minska sina skulder och underskott uppmanar småhusägare att ta lån för att klara av skatten. Jag måste fråga finansministern om det är rimligt att människor skall behöva ta lån för att klara fastighetsskatten? Det finns beräkningar på hur efterfrågan av bostäder påverkas av ökade boendekostnader. Peter Englund, professor i ekonomi i Uppsala, fann att skattehöjningen leder till ett efterfrågebortfall motsvarande 5 % av beståndet. Det motsvarar 75 000 småhus. I år byggs det ca 3 000 villor. Därmed är småhusbyggandet borta för kanske tio år framåt. Socialdemokraterna lägger en död hand över småhusindustrin. De statliga miljarder som läggs på byggstimulans lär alltså mer än väl motverkas av de skattehöjningar på boendet som samtidigt beslutas. Som vanligt verkar den vänstra regeringshanden inte veta vad den högra gör. Småhusbeståndet är före skattehöjningen värt ca 1 100 miljarder och belånat till ca 50 %. Ett prisfall på 10 %, dvs. 100 miljarder leder till att 20 % av småhusägarnas egetkapital försvinner. De många unga familjer som har en hög belåning på 70-80 % drabbas ännu värre. Deras eget kapital försvinner kanske med hälften, och en del tvingas sälja till underpris. Vad får då den minskade efterfrågan av bostäder och minskat eget kapital för effekter? Det leder till att nybyggandet minskar kraftigt, och jag som trodde att socialdemokraterna ville stimulera byggandet. Vidare leder hushållens minskade kapital till att man ökar sitt sparande för att kompensera minskningen, och jag som trodde att socialdemokraterna ville öka hushållens konsumtion. Vad händer med Göran Perssons kalkyler över svensk återhämtning? Finansministerns framtidsoptimism bygger på att det privata sparandet halveras på några år. Göran Persson talar om neutralitet när det gäller boendeformer. I en statlig utredning SOU 1992:11 står att om det skall vara neutralitet skall skatten på småhus vara två tredjedelar av skatten på hyreshus. Den skall inte bara frysas, den skall sänkas. En höjning av skatten med 43 % på småhus är en mycket farlig politik i det läge som vi nu befinner oss i. Att bo i småhus skall inte behöva bli lika farligt som att köpa egna aktier - ett högriskprojekt. Är finansminister Göran Persson verkligen beredd att köra människor ut ur deras hus och hem? Före valet lovade han att fastighetsskatten inte skulle höjas. Vad det löftet var värt vet vi i dag.

Herr talman! Applådernas styrka efter det senaste anförandet säger en del om dess innehåll. Det var ett av de rörigaste anföranden jag hört, herr Stjernström. Jag vill ha svar på ett par frågor för att kds inte skall sprida sina mest fantastiska påståenden. Ni vill sänka uttaget från 1,7 % till 1,5 %. Det kostar ungefär 2,5 miljarder kronor. Håller ni fast vid ert ursprungliga förslag, att det skall finansieras genom att de hus som är byggda under de senaste åren tar den bördan? Är det detta ni står för? Jag riktar samma fråga till Isa Halvarsson, som också tog upp ärendet. Michael Stjernström vet ju så mycket om hur det går till på fastighetsmarknaden. Berätta då hur försämrade avdrag, som ju var Stjernströms politik för ett år sedan, stimulerar byggandet och underlättar för dem som bor i småhus. Passa på att berätta också hur de höga räntor som Stjernströms politik medverkade till har underlättat för boendet och byggandet. Var så god och tala om det här i talarstolen! Lars Bäckström ligger i samma fålla som Michael Stjernström. I gårdagskvällens Rapportsändning lyckades han med bedriften att ansluta sig till Stjernströms förslag om att man skall ha ett tak för uttag av fastighetsskatt. Lars Bäckström, ledamot i skatteutskottet, sade så här i Rapporten i går: Man sätter en maximigräns för hur hög skatten får bli. Jag tror inte att regeringen i längden kan stå emot det tryck som vi kan utveckla från Vänstern och borgerlig opposition. Så långt Lars Bäckström i gårdagens TV-debatt. Det innebär att alla som har en villa med ett taxeringsvärde över 1 miljon kronor får en skattesänkning och alla därunder får skattehöjningar. Björn Borg jublar och alla andra som har de verkligt vackra och stora husen. Men är det en politik som kännetecknar kds? Det borde rimligen vara så att man skall bära varandras bördor. Är det en politik som kännetecknar ett vänsterparti som påstår sig stå för fördelningspolitik? Vänsterpartiet opportunisterna! Slutligen några ord till Bo Lundgren, som hade en första omgång som inte tog sig riktigt. Det var därför att jag har den fula ovanan att påpeka sådant som han har gjort förut. Det brukar aldrig uppskattas i debatten med Bo Lundgren. Jag pekade på de två utredningar som tog upp det problem som vi diskuterar i dag och som Bo Lundgren hade att hantera, nämligen hur de som är fastboende i attraktiva områden skall ha en lägre beskattning och hur det skall hanteras. Det fanns förslag på hans bord, men han gjorde ingenting. Varför, Bo Lundgren? Berätta det här i kammaren. Hela kampanjen bygger på dessa människor som bräckjärn för att bryta upp skatterna för dem som har det bäst ställt. Varför gjorde ni ingenting när ni kunde? Bo Lundgren säger att det handlar om den socialdemokratiska avundsjukepolitiken. Det är totalt fel. Bröderna Rausing och andra som inte velat betala skatt i Sverige är självklart välkomna tillbaka. Att genomföra så stora besparingar och försämringar som vi har genomfört i det sociala trygghetssystemet utan att samtidigt begära att de som har det gott ställt skall betala litet extra i skatt är inte avundsjukepolitik, utan det är någonting som är i samklang med uppfattningen om rättvis fördelning hos minst 70-80 % av svenska folket. Debatten om fastighetsskatten sammanfattas bäst i Bo Lundgrens eget uttalande om att det är avundsjukepolitik. Nej, det är det inte. Sedan säger Bo Lundgren att man inte skall ställa ut några ofinansierade löften. På väg in i kammaren i dag får jag i min hand ett flygblad från Moderaterna: Nej till höjd boskatt. Moderaterna har i utskottet lagt fram ett förslag som kostar 4 miljarder. De har inte klarat att visa hur det skall finansieras. Moderaterna i Stockholm säger: Gå med oss. Vi moderater har protesterat mot Socialdemokraternas höjning av fastighetsskatten. Vi anser i stället att den skall avskaffas. Det budskap som Bo Lundgrens partikamrater sprider utanför kammaren innebär 20 miljarder kronor mer i kostnader. Det är halva försvaret, för att ta något som Moderaterna brukar måna om. Det är mer än vad hela barnbidraget kostar. Så drivs Moderaternas politik när man frikopplad från ansvar skall utnyttja varje tillfälle till att attackera de offentliga finanserna. Offentliga finanser i balans är grundförutsättningen för att vi skall klara välfärdssamhället, vård, omsorg och utbildning. Då får också de som har det gott ställt vara med och bidra. Då skall de partier som ställer ut löften av det här slaget ställas till svars. Var så god och förklara, Bo Lundgren, vad ni menar.

Herr talman! Jag vill kort beröra en grupp som jag inte hann med i mitt förra anförande, nämligen de småhusägare som drabbas av förhöjd förmögenhetsskatt till följd av taxeringsvärdeshöjningen. Jag utgår ifrån, och jag bedömer som högst sannolikt, att den översyn av förmögenhetsskatten som nu sker i regeringskansliet resulterar i en särbeskattning mellan äkta makar. Det löser problemet för många, men jag anser vidare att grundavdraget i förmögenhetsbeskattningen bör höjas i enlighet med den praxis som vi tidigare har tillämpat vid väsentliga höjningar av taxeringsvärden på småhus. Sedan vill jag kommentera ett par saker som har sagts i debatten. Centern avvisar olika takregler som lösning på de problem som nu har presenterats. De har aktualiserats i debatten av Michael Stjernström, som i avsaknad av egna förslag okritiskt hoppar på de förslag som har presenterats så sent som i går. Takregler som innebär att fastighetsskatten enbart skulle begränsas till halva basbeloppet medför att man enbart löser problemen för de mest exklusiva fastigheterna. Det erkänner ju t.o.m. Bo Lundgren. Man löser alltså inte alls de problem som ligger i taxeringsvärden som är mera normala, och därför avvisar vi det. Jag har en fråga till Lars Bäckström m.fl. Vilket ansvar tar man genom att begära förslag från regeringen utan att själv ange några lösningar på problemen? Det är vad ni har gjort, historiskt sett, tillsammans med en del andra partiers representanter. Är inte det att göra det litet väl lätt för sig själv? Vi använder andra arbetsmetoder. Vi sätter oss ner med representanter för regeringen och diskuterar konkreta åtgärder för hur man kan lösa det här problemet. Det är en metod som har den absoluta fördelen att den har möjlighet att leda till resultat och icke enbart lättfärdiga opinionsvinster. Avslutningsvis, Bo Lundgren: Var ligger finansieringen när det gäller den skattehöjning som nu diskuteras och de övriga som Bo Lundgren berörde i sitt anförande? Nog vore det väl klädsamt, Bo Lundgren, om vi i de efterföljande anförandena kunde få något litet exempel på vad det konkret skulle innebära för enskilda människor?

Herr talman! Centern och Miljöpartiet menar i dag att deras nej till lättnader för permanent boende i attraktiva områden skulle ha tolkats som ja, och det är ju bra, men faktum står ju i alla handlingar. Än har regeringen inte kommit med något förslag, och att döma av alla oförstående och provokativa svar som oroliga fastighetsägare fått från representanter för Finansdepartementet och från skatteutskottsledamöter eller från finansministern i dag har man inte heller haft för avsikt att komma fram med några förslag till lättnader. Upp till bevis! Ändå skriver man i EU-programmet för mål 5b, Skärgården, att skärgården måste utvecklas och värnas genom en aktiv skärgårdspolitik som möjliggör för framtida generationer att få uppleva en levande skärgård. Skärgårdsutredningen framhöll också mycket starkt behovet av att lösa problemet med de höga taxeringsvärdena i skärgården. De beskrevs som ett hot mot överlevnaden. I många kustsamhällen och på öar pågår en kamp för att få behålla skola, post och affär. Samhällets ena hand stöder den kampen med glesbygdsstöd och lokaliseringsstöd. Den andra handen får då inte genom en orimlig fastighetstaxering hota själva existensen av permanentboende i dessa områden. Vi är naturligtvis villiga att diskutera finansieringen, Göran Persson. Det viktiga är att göra något för de permanentboende i attraktiva områden, och det finns flera olika vägar att gå. Om inte annat borde det vara möjligt att hitta lösningar som innebär att dessa fastighetsägare får rätt till uppskjuten beskattning tills förmögenheten realiseras, dvs. villan säljs. Människor som i generationer bott vid havet för sin utkomsts skull skall inte tvingas sälja sina hus i panik för orättfärdiga skattereglers skull. Speciallösningar för de bofasta fastighetsägarna i skärgården och andra särskilt attraktiva områden är ett sätt att komma tillrätta med problemet. Försäkra dem nu att så skall ske. Tvinga dem inte att sälja sina hus i panik, herr minister.

Herr talman! Bo Lundgren säger att Göran Persson bara har ett enda recept - skattehöjningar. Men, Bo Lundgren, detta är grovt orättvist mot Göran Persson. Bo Lundgren har bara ett enda recept, och det är skattesänkningar. Men Göran Persson har ju många strängar på sin lyra. Han har ju t.o.m. slagit Bo Lundgren och Moderaterna när det gäller besparingar. Moderaterna vågade aldrig sänka a-kasseersättningen till 75 %. Men Göran Persson har många, många instrument i fördelningspolitiskt syfte. Sedan säger Rolf Kenneryd att jag inte har några konkreta förslag. Men har alla här i kammaren hört Rolf Kenneryds konkreta förslag till insatser? Det har inte jag. Men Göran Persson är faktiskt en bättre lyssnare än Rolf Kenneryd, för han har ju kritiserat mitt konkreta förslag som Rolf Kenneryd inte har uppfattat. Men det beror väl på att Göran Persson tittar på TV. Nu var det nog så att Göran Persson inte agerade som finansminister en stund utan återgick till de skolvalsdebatter som både han och jag förde en gång. Det är det medvetna missförståndets taktik. Men vi har ju båda två lämnat skolpolitiken. Eller hur, Göran Persson? Vad jag talade om var de attraktiva områdena i skärgården. Det var ju om dem som vi hade en reservation. Det var ju den som innehöll förslaget om takregeln, som jag nu diskuterar. Men jag kan diskutera andra metoder. Göran Persson har ju idéer. Eftersom han säger att han inte har lagt problemet åt sidan, så måste han ju ha andra idéer. Vad är det då för andra idéer som finns i den utredning som Göran Persson talar om? Jo, en av idéerna är att man skall få låna till skatten. Är det bättre, Göran Persson? Det finns en del varianter, men jag tror att den mest konstruktiva idén är att man inför en tillfällig takregel för de attraktiva områdena. Men låt oss sedan diskutera fördelningspolitik. Göran Persson skall få rangordna inkomstbeskattning, förmögenhets och fastighetsskatt. Vilken av skatterna har sämst fördelningsprofil när det gäller att omfördela från rika till fattiga? Jag tycker att rangordningen är fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och sedan inkomstskatten. Men när Göran Persson argumenterade mot mig lät det ungefär som när KFMLR-arna diskuterade Feldts skattereform - Ni sänker skatterna för miljonärerna. Samma taktik övergick Göran Persson till när jag sade att fastighetsskatten inte är ett så där jätteskarpt fördelningsinstrument. Detta är ett stort problem som vi kan diskutera sakligt. Jag deltar gärna i en sådan arbetsgrupp som Rolf Kenneryd efterfrågar. Jag ställer upp på det. Bara ring, så kommer jag. Men det stora problemet som vi skall åtgärda är ju fastighetsskatterna i de attraktiva områdena, Göran Persson. Det är vi överens om. Sedan är det problemet kring själva fastighetstaxeringen, som nu är aktuellt. Det har förekommit felaktiga värdeområden på några håll, och marknadskännedomen har varit dålig. Ibland har taxeringsvärdena legat över 75 %, och det har ibland t.o.m. gällt marknadsvärdena. Detta beror ju till en del också på de stora besparingar som regeringen har genomfört i taxeringsförfarandet. 100 miljoner har man dragit in på det. Det har lett till kvalitetsförsämringar, vilket har drabbat en del. Låt oss därför också se över taxeringsförfarandet och särskilda åtgärder för attraktiva områden. Låt oss göra en total genomsyn, Göran Persson, men under saklig debatt.

Herr talman! För dem som till äventyrs sitter kvar framför TV-apparaterna och för dem som råkar finnas kvar här i kammaren, vilka är betydligt färre än när debatten började, är det väl alldeles uppenbart att den här debatten som vanligt har kommit att handla om huruvida vi skall ha högre eller lägre skatter i landet och att om man bara sänker skatterna tillräckligt mycket, så kommer landet att blomstra. Så enkelt är det naturligtvis inte. Men de som drabbas och som egentligen är anledningen till denna debatt är inte särskilt betjänta av den här diskussionen, som man har hört så många gånger. Låt oss hålla oss till problemet. Problemet är ju inte att vi har så höga skatter att de rika flyr landet. Det är inte det vi talar om nu. Problemet är ju att de som vill bo kvar i landet kanske tvingas att fly. Det är ju det problemet vi skall lösa. Då dyker det upp sådana här fantastiska idéer som att man skall införa en takregel. Det är ju litet häpnadsväckande, för det kan ju bara betyda att de flesta som skulle omfattas av en sådan regel är de som inte behöver någon lättnad. Det vore ju mer rimligt att man såg över situationen för dem som har de lägsta värdena, att man började från botten och reducerade deras fastighetstaxeringsvärden. På det sättet skulle ju de omfattas som vi verkligen vill hjälpa. Det handlar återigen om dem som bor i områden med detta marknadstryck, och som faktiskt får ett fiktivt värde på sin fastighet beroende på att det finns ett högt köptryck. Det är inte deras eget agerande som är orsak till att de får en högre beskattning. Så enkelt är det ju - det en fiktiv skatt. Man kanske kan lösa problemen inom det befintliga systemet. Som jag sade i mitt inledningsanförande kan man också fundera över om man skall koppla detta till någonting annat. Men nu befinner vi oss i den situation som vi gör. Att börja tala om att vi i det här läget skall sänka skatten generellt och ytterligare undergräva statens finanser, framstår åtminstone för oss i Miljöpartiet som fullständigt oacceptabelt. Vi hade andra förslag på hur man skulle finansiera detta, men det fanns ingen majoritet för dem och då får vi acceptera läget som det är. Det har framförts många beskyllningar här ifrån andra talare om att vi i Miljöpartiet skulle ha motarbetat alla förslag till initiativ. Nej, vi har inte motarbetat konkreta förslag på hur man löser problemen för dessa människor. Vi välkomnar initiativ och diskussioner om hur man skall nå dessa människor som vi säger oss vilja värna - ingenting annat. Om vi till äventyrs skulle hitta andra modeller av det generella slaget som undergräver finanserna, är det väl inte så svårt att räkna ut att räntan snart äter upp den eventuella sänkning av fastighetsskatten som man i så fall skulle åstadkomma. Det tror jag nog att de flesta förstår vid det här laget.
Herr talman! Jag måste tolka Göran Perssons utfall så att jag har trampat på en mycket öm tå. Göran Persson vill kanske brännmärka alla som kritiserar regeringens politik. Genom att höja fastighetsskatten på bostäder från 1,5 % till 1,7 % har regeringen gått ifrån den överenskommelse om en nedtrappning av bostadssubventionerna som träffades med de borgerliga partierna 1992. Fördelningen har gjorts på ett sådant sätt att årgångar med höga kapitalkostnader får en lägre nedtrappning eller befrias helt. Göran Persson kritiserar de förslag som flera partier lägger fram här i dag, t.ex. mitt förslag om att titta närmare på Bornholmsmodellen, som har ett skattetak för dem som varit bofasta i minst sex månader. Men Göran Persson har inga egna förslag. Finansministern är tydligen helt oförstående inför problemet med de permanentboendes skattehöjningar i attraktiva områden. Vidare har han inte förstått de problem som en hög fastighetsskatt i kombination med en hög förmögenhetsskatt kan innebära. En småhusägare som sedan länge bor i sitt hus finner plötsligt att han påstås sitta på en förmögenhet för vilken han skall betala skatt i reda pengar. En person från Värmdö kommun i Stockholms skärgård skrev ett brev till Göran Persson i våras om den orimliga beskattningen av skärgårdsfastigheter. I september fick han ett svar från finansministern som jag gärna vill citera några rader ur: "Förmögenhetsskatten riktar sig direkt till de personer som har bäst ekonomisk standard. Som socialdemokrat tycker jag att det är självklart att de som har en god ekonomisk standard skall betala mer skatt än andra, och därför är förmögenhetsskatten en av de mest ideologiska skatterna vi har." Jag tror knappt att det är sant att finansministern uppvisar en sådan arrogans. Skärgårdsborna betalar genom fastighetsskatten upp till tio gånger mer för nyttjandeförmånen av sina fastigheter än vad man betalar för likadana hus på andra håll i landet. Att dessutom genom en förmögenhetsskatt av ideologiska skäl beskatta permanentboende i skärgården så hårt att de måste lämna sina hem är minst sagt tragiskt. Vi måste bl.a. få en särbeskattning av förmögenhet. Pensionärer som under ett liv kämpat för att betala av lånen drabbas dubbelt - höjd fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på taxeringsvärdet. Låna till skatten eller flytta, blir budskapet från regeringen till dem som lever på en mycket låg pension. Jag tvingas efter dagens debatt konstatera att regeringen, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet inte vill medverka till att frysa fastighetsskatten på nivån 1,5 %. Vidare verkar det inte finnas någon vilja hos regeringen att föreslå en lösning för de permanentboende. Jag tvingas också konstatera att jag inte har fått något svar från finansministern på följande frågor: Är det ett problem att enbart rika har råd att bo i skärgården i framtiden? Är det rimligt att människor skall behöva ta lån för att klara fastighetsskatten? Jag är säker på att vi får anledning att återkomma till dessa frågor. Debatten kommer att fortsätta utanför detta hus.

Jag fick inget svar, tyvärr! Om svaret ges avslöjas ju om ni står fast vid det ni har sagt förut, att ni inte tycker att hela kollektivet, samtliga ägare av fastigheter, kan bära det - det kan de ensamma bära som är mest skuldtyngda och som bor i hus av de senaste årgångarna. Det vore bra om kds i en fortsatt debatt kunde klara ut den saken. Michael Stjernström har nu fått sällskap av Lars Bäckström vad gäller takregeln. Det var inget falskt citat, Lars Bäckström, och det var inget försök att missförstå, utan det var ett rent citat från gårdagens sändning i Rapport som uppenbarligen bekräftas av Lars Bäckström här i kammaren. På den punkten har jag samma uppfattning som Bo Lundgren. Ett tak i det här sammanhanget löser inte problemet för dem som vi i dag diskuterar. De ligger ofta långt under det taket. Däremot skulle de som har orsakat problemet, Lars Bäckström, och som genom alltför höga och högt uppdrivna - många gånger fantasifulla - köpeskillingar lyft taxeringsvärdena med Lars Bäckströms förslag få en skattesänkning. Det är svårbegripligt hur detta går att förena med uppfattningen att man skall ha en rättvis fördelningspolitik. Sedan några ord till Rolf Kenneryd som jag borde ha sagt i det förra replikskiftet om tiden hade medgett det. Det är möjligt att lekmannainflytandet vid taxeringen var något som vi inte skulle ha undvarit. Där finns nämligen ofta en kompetens som, precis som Rolf Kenneryd sade, varken datorer eller de som sitter långt från fastigheterna alla gånger känner till. Men detta är gjort och beslut är taget i riksdagen. Det tjänar kanske inte alltid att i den delen vara efterklok. Jag vill erkänna att när riksdagen tog det beslutet var det något som kanske inte var rätt tänkt. Av Isa Halvarsson begärde jag, innan hon läste upp sitt sista inlägg här i talarstolen, att hon skulle replikera på det som rör Folkpartiets krav på en sänkning från 1,7 till 1,5 %. Var finns finansieringen? Är det på samma ställe som hos kds - hos de mest skuldtyngda hushållen, hos dem som bor i hus av de senaste årgångarna? Är det där som Folkpartiet sätter in stöten? Det svarade man inte på. I stället kom man tillbaka och krävde besked av regeringen kring den punkt där jag redan i mitt inledningsanförande gav besked: Från regeringens sida kommer vi inte att låta det bero vad gäller de människor som kan visa sig ha hamnat i en knepig situation just därför att de är fast boende i attraktiva områden. Vi såg det problemet redan vid taxeringen 1989. Vi tillsatte utredningar. Utredningarna presenterade resultat. Då skall en regering naturligtvis reagera och agera. Det är inte särskilt många människor som det handlar om, och det är säkert ingen stor belastning på statskassan. Men den regering som skulle ha agerat och reagerat vid det tillfället hade en skatteminister som hette Bo Lundgren. Han fick utredningarna men gjorde inget åt saken. Bo Lundgren har nu en replik kvar i den här debatten. Det är han som har begärt debatten utifrån just detta problem. Varför gjorde inte Bo Lundgren i regeringsställning det som han nu kräver att jag skall göra? Varför använde inte Bo Lundgren utredningarnas underlag för att vidta de åtgärder som var nödvändiga? Där är Moderaterna oss svaret skyldiga. Moderaterna säger att det bara finns skattehöjningar i den socialdemokratiska arsenalen. Det är inte sant! Alla som har följt debatten vet att vi också har tvingats genomföra utomordentligt svåra besparingar som varit långt ifrån populära och som väckt opinioner av ungefär samma omfattning och karaktär som fastighetsskatteförändringen väckte. När man genomför en sådan här sak kan man inte bortse från att man utmanar olika intressen; det vore dumt. Det vore också kortsiktigt att tro att man när varje intresse gör sin röst hörd omedelbart måste backa tillbaka och ändra i förslagen. Då är man förr eller senare förbrukad, och då kommer man inte att kunna klara saneringen av statsfinanserna. Det som är uppenbart orimligt skall självklart rättas till. Det beskedet är givet i dagens debatt. Men för Bo Lundgren återstår fortfarande att ge ett besked: Varför agerade inte Moderaterna i regeringsställning?

Herr talman! Jag tror att Bo Lundgren i denna sista replik presterade en avslöjande beskrivning av sin egen ministertid. Han mottog två utredningar, Fastighetsskatteutredningen 1992 och Skärgårdsutredningen 1994, som båda pekade på det här problemet. Han hade möjligheter att agera. Det blev en promemoria hanterad av en namngiven tjänsteman i Finansdepartementet. Men det är inte tjänstemännen, Bo Lundgren, som för ärenden till regeringssammanträdet, utan det är den ansvarige ministern som gör det. Den ansvarige ministern var under sin tid inte intresserad av att lösa det problem vi diskuterar i dag. I dag är problemet däremot värt att diskuteras i en extradebatt. Det som det inte var meningsfullt att lösa 1992, blir politiskt intressant 1995. Men detta handlar inte om de människor som drabbades 1992, 1994 eller 1995 utan det handlar om att använda problemet som hävstång och bräckjärn för att attackera förmögenhetsskatten - avundsjukepolitiken, som Moderaterna kallar det för. Det är facit av dagens debatt. Avslutningsvis Herr talman: Vi har genomfört en statsfinansiell sanering som saknar motstycke. Så djup var krisen. Vi har fått begära av människor att genomföra förändringar i sin livsföring som ingen annan svensk regering behövt göra i modern tid. Det har gällt dem som har haft mycket små ekonomiska omständigheter. Det har då även ställts krav, och det är viktigt, på att också de som har det bättre ställt skall vara med och bidra. Den rättvisa fördelningen av bördorna är grundbulten för att det skall vara möjligt att i ett öppet, demokratisk samhälle med stark folkrörelsekaraktär ta den här typen av beslut genom en folkvald församling. Nu har vi gjort det. Det kan finnas felaktigheter. Men de som har litat på att Moderaterna skulle göra någonting åt detta tidigare, har blivit besvikna. De felaktigheter som finns kvar skall vi nu titta på tillsammans med de partier som har orkat ta ett helhetsansvar för Sveriges ekonomi. Det är beskedet från regeringen, och därmed är debatten om fastighetsskatten slut.

Fru talman! Straffbestämmelser om rattfylleri och grovt rattfylleri finns i trafikbrottslagen. Bestämmelserna avser alkohol och samtliga andra medel, såväl narkotiska som andra, illegala och legala, som kan påverka förmågan att framföra ett fordon på ett betryggande sätt. Det är alltså fråga om allt från tung narkotika till olika allergimediciner. Enligt den allmänna straffbestämmelsen om rattfylleri döms den som framför ett motorfordon och då är så påverkad att det kan antas att han inte på ett betryggande sätt kan föra fordonet. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Om föraren har varit avsevärt påverkad eller framförandet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten döms för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. En sådan allmänt hållen brottsbestämning har funnits i svensk lagstiftning i över 70 år. Efter hand gjordes från flera hålla gällande att det var alltför svårt för åklagaren att visa att en förare varit påverkad på detta sätt. För att underlätta bevisningen infördes därför år 1941 särskilda gränsvärden för alkohol. Dessa innebär att en förare döms för rattfylleri eller grovt rattfylleri om han har en viss alkoholkoncentration i kroppen. Någon bevisning utöver den uppmätta koncentrationen behövs inte. Gränsvärdena har fastställts med ledning av omfattande vetenskapliga undersökningar genom vilka man kunnat koppla olika koncentrationer i kroppen till viss i allmänhet ökad trafikfarlighet. Den nedre gränsen för straffbar alkoholpåverkan är i dag så låg som 0,2 % i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1 %. Dessa värden är internationellt sätt mycket hårda. När det gäller att markera att alkohol och trafik inte hör ihop är Sverige utan tvekan ett föregångsland. Sverige har också en mycket sträng narkotikalagstiftning. Vi verkar även internationellt för en sträng syn på hanteringen av sådana preparat. Några gränsvärden i trafikbrottslagen för narkotika eller de hundratals övriga medel som omfattas av lagen finns dock inte. Några sådana värden finns såvitt vi känner till inte heller i något annat land. Trots vår stränga syn på all form av rattfylleri har från flera håll rapporterats att antalet bilförare som är påverkade av narkotika och andra droger ökar. Även om detta till viss del kan bero på att polisen blivit bättre på att upptäcka den som är drogpåverkad är tendensen ändå mycket oroande och måste tas på största allvar. Min utgångspunkt är helt klar. Droger och trafik hör inte ihop, och detta måste klart framgå av lagen. Inom regeringen förbereds nu därför skärpningar av straffbestämmelserna för rattfylleri avseende andra medel än alkohol. När det gäller sådana medel finns som sagt inga gränsvärden. För att straffansvar skall komma i fråga krävs i stället att påverkan kan slås fast på något annat sätt, exempelvis genom iakttagelser av polisen, en läkare som undersökt föraren eller vittnen. Enligt vad jag har erfarit tillämpas bestämmelsen på ett sådant sätt att påverkan måste ha varit så stark att det synts på körsättet eller förarens beteende i övrigt i samband med körningen. Det säger sig självt att en sådan bevisbörda inte alltid är lätt att uppfylla. Den debatt som nu förs för en effektivisering är egentligen bara en repris av den debatt som för över 50 år sedan fördes för att införa gränsvärden för alkohol. Hur kan man då åstadkomma en sådan effektivisering av lagstiftningen? Flertalet av de motionskrav som väcktes här i kammaren under vårriksdagen gick ut på att det skulle införas gränsvärden på samma sätt som för alkohol. För alkohol har genom en omfattande forskning som bedrivits under många år kunnat konstateras ett samband mellan uppmätt koncentration i kroppen och berusningsgrad - ju högre alkoholhalt desto mer berusad kan man antas vara. Detta samband har gjort det möjligt att fastställa de gränsvärden som finns i dag. När det gäller andra medel än alkohol har någon motsvarande forskning inte bedrivits. Det gäller inte bara i Sverige utan också utomlands. Anledningen till det är, i vart fall vad gäller narkotika, att det inte ansetts etiskt försvarbart att experimentera direkt på människor med preparat som man vet har skadlig effekt och skapar ett beroende även i små doser. Till följd härav är det vetenskapliga underlaget för att fastställa sådana värden mycket begränsat. Vad man vet är dock att det för flera av de vanligaste förekommande narkotiska preparaten saknas ett enkelt samband mellan uppmätt koncentration och berusningsgrad. För cannabispreparat gäller t.ex. att påverkan kan vara hög även när blodkoncentrationen är förhållandevis låg. För vissa andra medel, som heroin, sker en så snabb omvandling i kroppen till andra ämnen att något gränsvärde inte är meningsfullt att fastställa. Jag har gjort bedömningen att svårigheten att fastställa meningsfulla och konstaterbara gränsvärden för olika aktuella preparat är så stora att vi måste utreda också andra alternativ. Vilka är då de? Ett sätt är att införa en absolut eller vad man skulle kunna kalla för matematisk nollgräns. Ett sådant förbud skulle innebära att varje minsta förekomst, och oavsett möjlig påverkan på trafiksäkerheten, skulle medföra straffansvar. Med tanke på den mycket restriktiva syn vi har på droger i trafiken ligger en sådan lösning i och för sig nära till hands. Den är dock inte problemfri. Med hänsyn till att antalet medel som skulle kunna vara aktuella är flera hundra, varav många också har legal användning, skulle en avgränsning vara nödvändig. Det skulle alltså till att börja med förutsättas att man i lagstiftningen exakt definierade vilka preparat som är förbjudna. Från vissa håll har gjorts gällande att ett sådant förbud kan begränsas till narkotiska preparat. Detta skulle förstås vara ett enkelt sätt att avgränsa det straffbara området, men då skulle många medel som vi vet kan vara lika trafikfarliga falla utanför. En trolig svårighet skulle också vara att en absolut nollgräns där kriteriet för straffbarhet enbart är förekomsten av en drog inte skulle medge en önskvärd nyansering av straffvärdet och därmed straffet. Enbart ett påvisande av en drog utan utredning om närmare påverkan skulle förmodligen bara grunda ansvar för normalgraden av rattfylleri och på en förhållandevis låg straffvärdenivå. En sådan reglering kunde alltså riskera att motverka sitt eget syfte. Om man ändå införde ett sådant förbud och begränsade det till narkotiska preparat skulle en komplikation uppstå vad gäller kopplingen till den legala användningen. En absolut nollgräns utan undantag skulle nämligen omfatta också den som i medicinskt syfte och i kontrollerade former blir behandlad med ett medel som innehåller någon narkotisk substans, men i sådan liten mängd att någon fara för trafiksäkerheten inte kan anses föreligga. Här kunde förstås införas undantag för den som intagit medlet i medicinskt syfte. Men skulle en sådan reglering vara rimlig? Det kan ifrågasättas om det går att med trafiksäkerhetsskäl som utgångspunkt motivera att en person straffas men inte en annan, om den enda skillnaden är att den ena har ett recept. Det finns också anledning att hålla i minnet att all icke medicinsk konsumtion av narkotika redan är straffbar enligt narkotikastrafflagen, och den gäller förstås också om man brukar narkotika i trafiken. Med hänsyn till dessa principiella och praktiska svårigheter med att fastställa matematiska gränser finns enligt min uppfattning anledning att utreda om den skärpning som också jag anser vara nödvändig kan åstadkommas på något annat sätt. Ett sådant alternativ till en absolut nollgräns kan vara att införa vad man skulle kunna kalla en faktisk påverkansgräns. Den skulle avse att någon rent faktiskt är påverkad av ett medel, oavsett vilket, som typiskt sett är oförenligt med bilkörning. Det avgörande skulle inte vara ett medels klassificering, utan dess typiska trafikfarlighet. Bestämmelsen skulle med andra ord, liksom den nuvarande, omfatta allt, från tung narkotika till sömnmedel och allergipreparat, som kan vara trafikfarligt. Den avgörande skillnaden mot dagens ordning skulle vara att någon bevisning om effekter på körningen inte skulle behövas. Straffbar påverkan skulle alltid anses föreligga om det utretts att en viss drog har intagits och det genom ett särskilt utlåtande från exempelvis Rättsmedicinalverket eller genom iakttagelser av personen kan antas att drogförekomsten typiskt sett kan ha utgjort en fara för trafiksäkerheten. Med en sådan reglering skulle man undvika flera av de problem som är förknippade med en absolut nollgräns. Men budskapet skulle ändå bli detsamma: Droger och trafik hör inte ihop. Jag är emellertid inte beredd att i dag låsa mig vid vilken teknisk lösning som skall väljas. Det viktigaste är trots allt att lagstiftningen verkligen blir så effektiv som vi alla önskar. Ett slutligt ställningstagande kräver ett gediget kunskapsunderlag och bedömning av en rad olika frågor av delvis medicinskt slag. Det arbete som redan påbörjats inom Justitiedepartementet kommer därför att fortsätta inom ramen för en särskild utredning. Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att skyndsamt bearbeta de alternativ jag nu har presenterat och ta fram förslag som på ett påtagligt sätt effektiviserar möjligheten att ingripa mot narkotika och andra droger i trafiken. Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti nästa år. De skärpta regler som utredaren kommer att föreslå innebär, oavsett hur de utformas, ett krav på nya, effektiva metoder, genom vilka polisen kan upptäcka att en förare är påverkad av droger. Regeringen har därför givit Rikspolisstyrelsen i uppdrag att i samråd med utredaren utveckla sådana metoder. Med anledning av det breda engagemang som finns i den här frågan och som är absolut nödvändigt för att bruket av droger i trafiken på sikt skall trängas tillbaka, har jag bedömt det som angeläget att ge en fördjupad information om de överväganden som ligger bakom regeringens beslut i dag. Jag har därför, som ni redan känner till, inbjudit till en särskild informationsstund kl. 15.00 i dag. Ni är alla hjärtligt välkomna dit, så kan vi diskutera frågan närmare.

Fru talman! Juan Fonseca har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland invandrare. Dagens arbetsmarknad kännetecknas fortfarande av en hög arbetslöshet och stora ojämlikheter mellan olika sökandegrupper. De som drabbas hårdast är framför allt invandrare och ungdomar. Dessa saknar i allmänhet någon form av arbetslivserfarenhet, och därför försvåras också deras inträde på arbetsmarknaden. Till övriga utsatta grupper på arbetsmarknaden hör de arbetshandikappade. Gemensamt för dessa grupper är att de tillsammans prioriteras inom arbetsmarknadspolitiken. Eftersom flyktingar och invandrare i större utsträckning än övriga sökande drabbas av långtidsarbetslöshet, syftar de arbetsmarknadspolitiska insatserna och åtgärderna i första hand till att motverka och bryta just långtidsarbetslösheten. Det nuvarande arbetsmarknadsläget har ytterligare förstärkt behovet av att det görs betydande ansträngningar för att öka möjligheterna för invandrare att få arbete. Riksdagen har på förslag av regeringen i 1995 års budgetproposition anvisat 125 miljoner kronor under budgetåret 1995/96 i syfte att genomföra särskilda insatser i invandrartäta områden. Regeringen har nyligen utsett åtta kommuner vilka har mer än 10 % utländska medborgare för att i dessa genomföra olika samverkansprojekt. De särskilda insatserna skall ge invandrare likvärdiga möjligheter som befolkningen i övrigt. Samhällsutvecklingen har visat att kraftfulla åtgärder måste sättas in för att motverka de tydliga tendenser som finns i invandrartäta bostadsområden, där effekterna av segregeringen tydliggörs och tilltar i tider av hög arbetslöshet och knappa ekonomiska resurser. De planerade insatserna skall t.ex. innehålla åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden samt åtgärder för invandrarkvinnor i olika åldrar. En förutsättning för att bidrag betalas ut är att kommunerna tar fram handlingsplaner för hur man tänker arbeta inom de invandrartäta bostadsområdena. fr.o.m. hösten 1995 t.o.m. våren 1999 finns ett s.k. Gemenskapsinitiativ, URBAN, vars övergripande mål är att bryta de i dag mycket negativa trender som finns i vissa av våra tre storstäders bostadsområden. Verksamheten skall bygga på att det skapas nätverk på lokal nivå, och arbetet skall inriktas mot personer som av hälsoskäl, arbetsmarknadsskäl eller psykosocial problematik står utanför arbetsmarknaden. Till målgrupperna hör både svenskar och invandrare. Totalkostnaden för programmet beräknas till ca 75 Sveriges medlemskap i EU innebär möjligheter att få delta i Europeiska socialfondens arbete. Den europeiska socialfonden syftar till att bidra till utvecklingen av mänskliga resurser i vid mening samt till förbättringar i arbetsmarknadens sätt att fungera. Medel finns bl.a. tillgängliga inom det s.k. mål 3 området. Detta målområde inriktas på att bekämpa utsatta gruppers arbetslöshet. I det svenska programmet för mål 3-området har fyra grupper prioriterats: medlen att avdelas. För budgetåret 1995/96 innebär det att ca 125 miljoner kronor finns tillgängliga för projekt inom ramen för det program som Arbetsmarknadsstyrelsen har utarbetat i samråd med departementet. I denna proposition föreslog regeringen, vilket också riksdagen godkände, att högst 5 miljoner kronor fick disponeras under budgetåret 1995/96 av AMS och arbetsförmedlingen till informationsinsatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för flyktingar och invandrare. Det är särskilt betydelsefullt att bryta motståndet hos arbetsgivare och förmå dessa att anställa utomnordiska invandrare och flyktingar. I denna proposition betonades det särskilt att det framför allt är de små och medelstora företagen som behöver få del av informationsinsatserna, eftersom det är där många arbetstillfällen förväntas kunna komma till stånd. I samma proposition föreslog regeringen också att en större del av åtgärdsmedlen får användas för tillfälliga personalförstärkningar särskilt för personal på arbetsförmedlingar i invandrartäta områden. Invandrarpolitiska kommittén kommer i sitt slutbetänkande i början av april 1996 att presentera en hel del förslag inom det arbetsmarknadspolitiska området vilka kommer att övervägas och behandlas inom Arbetsmarknadsdepartementet. Invandrarpolitiska kommittén har i ett delbetänkande föreslagit en rad åtgärder som för närvarande bereds i regeringskansliet. Dessa förslag kan - tillsammans med flera andra utredningar inom angränsande områden - komma att utmynna i en arbetsmarknadspolitisk proposition under nästa vår.

Fru talman! Jag vill tacka arbetmarknadsministern för svaret. Arbetsmarknaden är ur integrationssynpunkt möjligen det viktigaste instrumentet för invandrarnas välbefinnande i samhället. I dag är tusentals invandrare och deras barn arbetslösa, och många av dessa tvingas att leva på olika typer av bidrag. Detta är ingenting annat än rasismens förutsättningar som utvecklas inför våra ögon. Arbetslösheten och den arbetsmarknad som i dag finns skapar motsättningar, utanförskap, segregation, konflikter, fattigdom och apati. För att aktivt bekämpa massarbetslösheten bland invandrare krävs många olika nya idéer, initiativ och åtgärder som kan leda till jobb. Jag vill nämna några av dessa. Det är självklart att massarbetslösheten bekämpas genom en ökning av produktionen. Det kräver förutom ökad tillväxt människors medverkan och skaparkraft. Det kräver att de nya jobben tillkommer i både traditionella näringar och nya branscher. Det framtida behovet av varor och tjänster måste leda till en ny arbetsmarknad och därigenom till nya arbetstillfällen. Denna omställning kommer att ställa stora krav på förändringar av strukturer och regler på arbetsmarknaden. Det kommer också att kräva en reformering och en höjd kvalitet i grundskolan och gymnasieskolan för att få fram de kunskaper som den nya arbetsmarknaden ställer. Här måste vi se till att de grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden kan öka sina kunskaper och höja sin kompetens. Invandrare och deras barn är en sådan grupp som måste komma i fråga. Staten bör kunna utarbeta en strategi som syftar till att stärka och utveckla kompetens bland invandrargrupperna och andra grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi måste se till att företag får förståelse för och insikt om betydelsen och värdet av bejakande av det mångetniska Sverige. Att anställa personal som motsvarar landets befolkningssammansättning måste vara en självklarhet. Inom den offentliga sektorn skall det vara självklart att rekrytera chefer, mellanchefer och andra duktiga medarbetare som har olika ursprung. Det är välkänt att det finns en tradition bland invandrargrupper att driva egna företag. Utan dessa skulle arbetslösheten bland invandrare vara betydligt större. Detta företagande stimulerar utdöende branscher. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är invandrarföretagandet mycket viktigt för landet. Det krävs goda krafter som målvetet satsar på att utveckla invandrarföretagandet och aktivt motarbetar de hinder som dessa möter. För att utveckla och förstärka invandrarföretag är det viktigt att de själva styr sin utveckling utifrån de förutsättningar de har. En konsultverksamhet som har till uppgift att stödja och utveckla invandrarägda företag måste startas. Denna skall kunna hjälpa dessa företag med administration, marknadsföring, juridik, ekonomisk styrning och affärsutveckling. Ett av de stora hindren för invandrarföretagare är finansieringen. Det är väl känt att de svenska bankerna är skeptiska till invandrarföretagande. Staten bör påverka bankväsendet så att de på allvar funderar över sin politik gentemot invandrarföretagare. Vill man inte vara med och stödja denna bransch bör vi fundera på möjligheterna att påverka utländska banker som är intresserade av att stödja invandrarföretagande att etablera sig i Sverige. Ett annat alternativ är att etablera en fond eller en mångkulturell bank som ger lånemöjligheter för invandrare som driver egna företag. Vi kan också fundera över möjligheten att utveckla kooperativägda företag med en social redovisning och en social ekonomi som grundprincip. Detta bör vara basen för själva verksamheten. Omställning av Sverige till ett ekologiskt uthålligt samhälle kommer att prägla vårt land under de kommande decennierna. Inom detta område kommer det självfallet att finnas nya jobb för grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Det är visioner och nya hållbara kort och långsiktiga lösningar som behövs för att bekämpa arbetslösheten bland utsatta grupper. Det är bra med projekt, som arbetsmarknadsministern redovisar i sitt svar, men dessa leder inte nödvändigtvis direkt till konkreta jobb. Jag tycker att det är dags att vi höjer blicken och på allvar bekämpar fattigdom, segregation och utanförskap.

Fru talman! När jag läste Juan Fonsecas interpellation anmälde jag mig med detsamma till den här debatten eftersom jag var mycket spänd på det svar som skulle lämnas av statsrådet. Utifrån mina synpunkter, och även utifrån Juan Fonsecas tror jag, är det här svaret mycket tunt. Vi har en mycket hög arbetslöshet i Sverige i dag. Om man räknar dem som är involverade i s.k. arbetsmarknadspolitiska åtgärder ligger vi på en nivå som gör att vi kan säga att dagens politik har misslyckats. Vi kan inte yvas över att vi har en bättre politik än våra grannländer. Tvärtom har vi verkligen misslyckats här jämfört med tidigare. Fru talman! Detta visar att politiker egentligen saknar möjligheter att driva en effektiv arbetsmarknadspolitik. I dag går vi in och detaljreglerar. Vi ger pengar till ett företag för att det skall kunna flytta till ett ställe där det är ont om jobb. Det innebär att man i stället skapar problem på det ställe som man flyttar ifrån. Man ger t.ex. pengar till ett bageri för att starta vägg i vägg med ett annat bageri. Det slutar med att bägge två får problem. I taxibranschen, som jag känner mycket väl, har man delat ut licenser samtidigt som denna bransch är oerhört överetablerad, i alla fall i storstäderna. Det kan inte vara rätt politik. Fru talman! Kvotering har ju nämnts mycket i debatten tidigare. Statsrådet nämner det inte med ett ord i sitt svar. Juan Fonseca var inne och rörde vid det litet grand. Jag tror inte att kvotering innebär något positivt. Det skulle skapa problem. I Sverige har vi under tio år bedrivit en flyktingoch asylpolitik som - och det måste jag erkänna - har varit dåligt förankrad hos det svenska folket. Detta är inte flyktingarnas fel, utan det beror på de signaler som vi har skickat ut här ifrån kammaren t.ex. Det är vi som skall ta på oss skulden för de problem som har uppstått. Om man kvoterar i det här läget skapar man ännu fler motsättningar än vad som finns i dag. Jag hoppas att det förslag som tydligen kommer från Invandrarpolitiska kommittén avseende just kvotering aldrig kommer att gå igenom. Juan Fonseca pratade om att banker inte vill låna ut pengar till utländska företagare som vill verka i Sverige. Jag tror inte vi kommer någon vart om vi har olika villkor när vi lånar pengar. Det måste vara lika villkor och samma regler för alla. Dagens siffror visar att det inte fungerar att fortsätta att göra små detaljjusteringar. Till sist skulle jag vilja ställa en fråga till statsrådet. Om statsrådet ändå kommer att lägga fram ett förslag avseende en positiv särbehandling, eller kvotering som det heter, kan statsrådet då tala om för kammaren vilka positiva erfarenheter från andra länder han kan tänkas peka på? I USA kvoterar man hej vilt, och den arbetsmarknaden fungerar definitivt inte.

Fru talman! Herr statsråd! Arbete skänker värdighet åt den enskilde och ger försörjning. Ju fler som arbetar desto bättre är det för folkhushållet. Sverige har en hög öppen arbetslöshet, men också väldigt många som är sysselsatta i åtgärder eller förtidspensionerade. Invandrarna har det sämsta läget. Går det bra för Sverige går det i alla fall ganska dåligt för invandrarna. Så skedde på 80-talet. Siffrorna pekar på det. Går det dåligt för Sverige går det ju ännu mycket sämre för invandrarna, särskilt de utomnordiska och de sent komna invandrarna. Det behövs alltså massor av nya jobb för invandrarna för att dessa skall komma ner på samma höga arbetslöshetstal som övriga svenskar. Jag tycker nog att man får säga att det nu är ett nationellt projekt att skapa fler arbeten, speciellt för invandrarna. Ett långvarigt och många gånger evigt bidragsberoende skapar utanförskap, är kostsamt och urholkar den egna personens värdighet. Det löser upp normer och värderingar och ger också den andra generationens invandrare en svag start. Att skapa sysselsättning är inte lätt. Det krävs politiskt mod att prioritera den som står utanför arbetsmarknaden. Först måste man våga konstatera att det inte är politikerna som skapar sysselsättning. Däremot kan de skapa förutsättningar för att få i gång sysselsättningen. Då måste man som politiker våga analysera de hinder som finns för att en ekonomi skall fungera bättre och hur en verklig arbetsmarknad skall kunna upprättas. Man måste våga och vilja förstå vad företagandets villkor är, hur företagare fungerar och vad det är som driver företagare. Juan Fonseca sade att man skulle försöka få en ökad förståelse hos företagare att anställa invandrare. Jag håller med om det. Men vi alla, och inte minst ni i det stora partiet, måste också förstå företagarens villkor och vad det är som driver företagen och företagarna. Det är ju ändå i företagen som de nya jobben skall komma. De kommer knappast i den offentliga sektorn. Regeringen och dess stödpartier saknar mycket av denna grundläggande förståelse för företagarens villkor. Jag tycker att det är tragiskt för detta land. Generella åtgärder är nödvändiga för att allmänt öka sysselsättningen och uthålligt skapa nya jobb i Sverige. Men vad kommer att hända? Tillväxten, som är den avgörande faktorn på lång sikt för alla invånare i Sverige, kommer att minska successivt under de kommande åren enligt regeringens tillväxtproposition. Det är allvarligt. Vi måste alltså våga att diskutera öppet och vara beredd att leda en och annan helig ko till slakt för att förbättra situationen för invandrarna, och även för arbetsmarknaden i övrigt. Det gäller t.ex. frågor om skattetryckets betydelse för möjligheten att skapa jobb inom servicesektorn, avdrag för kostnader för hemservice, arbetsrätten, förlängd provanställning, lönebildningen, möjligheter att kombinera socialbidrag med krav på motprestationer, lån i stället för bidrag, att se över diskrimineringslagen och mycket annat. En del av dessa åtgärder tas upp i det delbetänkande som Invandrarpolitiska kommittén lagt fram. Det är inte ett betänkande med förslag, bortsett från några punkter, utan det är ett försök att få i gång en öppen och ärlig diskussion där vi kan ha litet olika åsikter. Ändå måste vi förenas kring detta med att se vad som är bäst för landet och för våra invandrare. En stor fråga när det gäller just invandrare är avvägningen mellan säråtgärder och generella åtgärder - dvs. vad som är generell politik för hela landet och vad som är särskilt inriktat på invandrarna. Ju färre generella åtgärder och förändringar, desto större blir behovet av riktade åtgärder. Eftersom regeringen inte tycks vara öppen för nödvändiga generella åtgärder skulle det vara intressant att höra statsrådets åsikt om vilka säråtgärder som kan bli nödvändiga i hans tankevärld. Det behöver inte vara så mycket av bindningar så här långt, men vissa tankegångar finns kanske. Tänker sig statsrådet att införa s.k. positiv särbehandling? Ett sådant förslag har lagts fram. Jag reserverade mig, eftersom jag inte tror på det. Men förslaget lades fram därför att det var bråttom - vi ryckte ut den här saken, just därför att det var bråttom. Det hade således varit kul om det under hösten hade kommit någonting om detta. Planeras andra säråtgärder? När ett antal säråtgärder skall sättas in finns alltid risken att det blir en "orgie" i social ingenjörskonst och projektverksamhet. Vi menar att det viktigaste är att diskutera vilka generella åtgärder som är bra för Sverige, och därmed också för invandrarna. Vi i vårt parti är också beredda att diskutera säråtgärder som kan vara nödvändiga. Något måste ju göras även på kort sikt. Vi kan inte vänta på det fullkomliga samhället om 10, 15, 20 eller 25 år, utan vi måste vara beredda att diskutera också saker på kort sikt. Från vårt håll är vi beredda att göra det. Vi är alltså gärna konstruktiva. Men ni måste också titta på de heliga korna och leda en och annan till slakt!

Fru talman! Jag börjar bakifrån med Marianne Andersson för att så småningom landa hos Juan Fonseca. Till att börja med vill jag säga att det jobb som Invandrarpolitiska kommittén gör är väldigt bra. Framför allt vågar man ta ut svängarna och komma med litet nya idéer och tankar. Det är mycket som man aldrig vågar prata om. Det är sällan man försöker sig på något nytt. Ibland är det väldigt "tvättat" redan i kommittéerna, men här försöker man verkligen hitta litet nya grepp. I regeringen är det den ansvarige ministern, Leif Blomberg, som bereder detta. De förslag som kommit rör i huvudsak näringspolitikens område. Det handlar om bankgarantier, etableringsstöd och utvecklingsprogram. Det finns också ett par förslag som berör arbetsmarknadspolitiken. Dessa förslag jobbas det med hos Leif Blomberg. Jag tror att det är för tidigt att i dag säga vilka av förslagen som kan bli verklighet i Sveriges riksdag. Jag tycker ändå att mycket av det här är idéer som för mig känns väldigt riktiga. Många är prövade inom andra områden. Det finns liknande situationer, framför allt inom det område som jag har ansvar för, nämligen regionalpolitiken. Där finns det samma problembild som invandrarområdet. I den meningen tycker jag att det här känns vettigt. Marianne Andersson berör frågan om bankgarantier eller statliga säkerheter utöver det som marknaden kan erbjuda. Detta har - med stor framgång faktiskt - använts i den typen av verksamhet. Sedan tänker jag kommentera Gustaf von Essens inlägg på några punkter. Jag känner inte igen mig beträffande detta med att regeringen inte skulle vilja satsa på generella åtgärder. Jag vill göra Gustaf von Essen uppmärksam på att denna regering lägger mer av generella åtgärder inom den ekonomiska politiken än vad den förra regeringen gjorde. Jag har t.ex. på det område som jag har ansvar för genomfört ganska omfattande besparingar som har överförts till andra politikområden. Jag tänker på sådant som är av mer generell karaktär. Den största generella insatsen är ju budgetsaneringen. Jag vill också säga att jag inte känner igen mig i den beskrivning Gustaf von Essen ger av mig som socialdemokrat. Vi socialdemokrater skulle inte förstå företagandets villkor. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att om vi tittar över en litet längre tid så har Socialdemokraterna under långa perioder faktiskt varit det näst största företagarpartiet. Vi var ett väldigt stort företagarparti i det senaste valet och det har funnits val då vi t.o.m. har varit större som företagarparti än vad Gustaf von Essens parti har varit. Det har att göra med att många av de små företagarna har en mycket stark koppling till den privata konsumtionen. Det gäller t.ex. entreprenörer som jobbar mot hushållen. Jag tror alltså att det finns en väldigt stor förståelse. Gustaf von Essen nämner några exempel på sådant som vi ger oss på. I fråga om socialbidragen säger vi exempelvis att vi kommer med ett nytt förslag. Inom mitt område vill vi samordna resurser när det gäller socialbidrag, försäkringskassa, arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadspolitik. Vi försöker alltså att balansera detta med med åtgärder på kort och lång sikt och detta med generella och selektiva åtgärder. Sten Andersson säger att dagens politik har misslyckats. Jag skulle litet överraskande kunna säga ja där. Jag anser att vår generation politiker på en viktig punkt har misslyckats. Vi är nämligen den första generationen riksdagsmän, också Sten Andersson, som har vallat upp en statsskuld till sina barn. Det måste vara väldigt tungt för Sten Andersson att åka hem från riksdagen och lämna efter sig en enorm statsskuld. I den meningen har Sverige i förhållande till exempelvis Norge misslyckats. Detta ägnar åtminstone jag mycket tid åt att försöka få oss ur. Jag hoppas att jag, när jag åker hem, kan visa att åtminstone jag har varit med om att vända utvecklingen. Däremot tycker jag inte att Sten Andersson är med och försöker lösa detta. Jag uppfattar honom som en kategorisk nej-sägare till allt som innebär selektiva insatser. Det tror jag är fel. Det har visat sig att de samhällen där marknadsekonomin fullt ut får råda blir brutala, hårda klassamhällen. Det behövs selektiva åtgärder. Det behövs särskilda insatser för dem som far illa. Jag tycker alltså inte att Sten Andersson pekar på några bra lösningar. Sedan över till Juan Fonseca, som ju egentligen har framställt denna interpellation och som borde få mer av svaret - jag skall ägna mer av mitt nästa inlägg åt det. De exempel som Juan Fonseca pekar på är för mig väldigt riktiga. Det handlar om kunnande och kompetens. Det handlar om entreprenörskap bland invandrare - som ju ofta är väldigt duktiga entreprenörer. Det handlar om långsiktighet - om näringspolitik, utbildningspolitik, skattepolitik och kompetens. Det handlar naturligtvis också om arbetsmarknadspolitik, och vad jag vill bidra med är framför allt att se till att vi kan samköra de olika stöd som finns såsom kommunernas socialbidrag och socialministerns försäkringsstöd. Mina områden där är arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringen. Därför har jag i tillväxtpropositionen lagt fram ett förslag om att få i gång en sådan försöksverksamhet där vi ser över dessa sektorer som helhet.

Fru talman! Låt mig ta upp två saker som jag tycker är viktiga i den här debatten. Den ena är att vi någon gång måste bestämma oss för att höja blicken när det gäller invandrarfrågor. Någonstans måste vi bestämma oss för att för en gångs skull inte betrakta dessa grupper som tillfälliga gäster som är utanför det svenska samhället. Vi är en grupp som lever här och som kommer att leva här. Vi har barn och vi växer här. Man måste titta på hur den totala arbetsmarknadspolitiken skall passa in när det gäller de här grupperna och på hur man skall ta vara på den idérikedom och skaparkraft som finns i dessa grupper. Vi måste bejaka den mångfald som finns för att kunna utveckla arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden kommer att se annorlunda ut om några år. Det är vad det handlar om. Jag tror att vi genom att betrakta dessa grupper som en stor skaparkraft i vårt land också skulle börja se dem som en konkret grupp som kommer att bidra med egna idéer, initiativ och företag för att utveckla Sverige. Det kan hända att Sverige kommer att se annorlunda ut jämfört med hur det har gjort fram till i dag. Detta är viktigt att ta med i sammanhanget. Sedan gäller det själva särbehandlingsdebatten. Detta har diskuterats, och det har lagts olika typer av förslag om att positivt särbehandla olika grupper i vårt land. Man diskuterar satsningar för ungdomar som är arbetslösa. Kvinnor skall kunna få låna pengar för att starta eget osv. Men när frågan om invandrare kommer upp, reagerar alltid Sten Andersson otroligt kraftigt. Det känner jag till. Det förslag som den parlamentariska kommittén lägger fram är ganska enkelt. Jag skulle gärna vilja rekommendera Sten Andersson att läsa kommitténs konkreta förslag; det får inte skapas något slags förvirring om vad det egentligen är för förslag vi lägger fram. Det står att privata och offentliga arbetsgivare bör upprätta och genomföra särskilda program som resulterar i att invandrare skall anställas i större utsträckning än i dag. Detta är ingenting annat än en utmaning till näringslivet att anställa människor. När det gäller allt det som Gustaf von Essen har redovisat vill jag säga att ingen av oss som sitter i kommittén egentligen tycker att kvoteringen måste förverkligas. Vi har dock insett att vi i Sverige har hamnat i en situation där stora grupper av invandrare fullständigt står utanför arbetsmarknaden. Vi har en arbetslöshet som bland en del grupper är uppe i 50 60 %. Detta förslag visar bara på tillståndet i landet.

Fru talman! Först vill jag vända mig till Juan Fonseca som alltid schabloniserar när jag är med i debatten. Jag var faktiskt på Kockums under 70-talet och under sju år heltidsengagerad på en avdelning där majoriteten icke var svenskar. Jag blev omvald sju år i rad, så min kontakt med verkligheten är kanske inte fullt så begränsad som Juan Fonseca tror. Fru talman! På 60-talet hade vi en enorm invandringsvåg till Sverige. De som kom hit fick faktiskt inte mycket hjälp av det svenska samhället. Man kom kanske med båt till Malmö eller Göteborg, steg i land vid Eriksbergs varv en söndagkväll och började jobba ett par dagar senare. Det var inte helt problemfritt för de människorna att komma till ett nytt land. Men de klarade sig förhållandevis bra. Jag har fått den uppfattningen, som Gustav von Essen säger, att ju mer vi politiker med vår ingenjörskonst har lagt oss i problemen, desto större har de faktiskt blivit. I stället borde vi ha lärt oss av en del positiva ting som är baserade på 60-talets invandrarvåg och applicerat dem på den situation som råder i dag. Jag är ingen konsekvent nej-sägare. Jag är, både som människa och som politiker, för förändringar. Men jag tycker att en förändring skall baseras på positiva erfarenheter. Man skall inte förändra för förändrandets egen skull. Låt oss som exempel när det gäller att få kredit eller banklån ta två personer, en svensk och en icke svensk, som vill starta taxiföretag. De är alltså på samma marknad. Skall då den som inte är svensk få bättre villkor på banken? Skall han kunna köpa sin bil billigare? Då har han helt klart en konkurrensfördel. Det är sådant vi måste komma fram till. Till sist, fru talman och herr statsråd, är jag mycket väl medveten om min del i den ekonomiska skulden. Det känns tungt att jag har hjälpt till att skapa den situation som vi har i dag. Men det går inte att säga att man inte kan göra som andra samhällen där det råder full marknadsekonomi, därför att det där är så hårt och kallt. Jag tycker att statsrådet borde gå utanför detta hus. Är det något samhälle som i dag är hårt och kallt är det faktiskt Sverige.
Fru talman! Herr statsråd! Vi talade om generella åtgärder och företagsklimat. Visst har den nuvarande riksdagsmajoriteten och regeringen vidtagit en rad generella politiska åtgärder. Det skulle ha varit fruktansvärt om så inte hade skett. Det är bara fråga om vilken riktning de har. När man talar om att skapa bra klimat för företagandet och företagarna har vi mest kunnat se höjda skatter, höjda arbetsgivaravgifter och det här momsinbetalningseländet som nu skall genomföras. Jag tror faktiskt inte att de socialdemokratiska företagarna tycker att just den delen av den socialdemokratiska politiken är särskilt bra. Jag tror till och med att socialdemokratiska företagare är rätt intresserade av att förändra arbetsrätten. Men i era led är LO mycket viktigare än företagarna. Därför blir det bara återställare och knappast några förändringar. Det är det som är det tragiska, och det var det jag sade var tragiskt för landet. Vi behöver nya grepp. Vi behöver generella åtgärder av en ny typ. Då får politikerna se något tillbaka. Det är klart att det är fråga om heliga kor. Det gäller arbetsrätten, det är frågan om hur vi skall få tjänstesektorn att fungera bättre genom att sänka kostnaderna för skatt, arbetsgivaravgifter och sådant. Det är fråga om att kanske ge lån i stället för bidrag till den som utbildar sig. Det kanske är fråga om att ställa ökade krav på invandrarna också, i så motto att man skall bryta passiviteten och att de själva skall ta ett större ansvar för sin egen integration. Det är kanske att växla socialbidrag mot prestationer. Jag noterar med intresse statsrådets funderingar på att försöka samordna bidragssystemen. Det tror jag är viktigt. Man måste titta på detta. Jag vill också säga något om generella åtgärder och besparingar inom statsrådets område. En av de stora besparingsposterna som statsrådet har lyckats med är, som jag förstår det, misslyckandet med RAS. Det var där man häromdagen i tidningen såg att de stora pengarna hämtades in och att det inte blev så stora kostnader. Det är en besparing i sig och kanske är den bra för ränteutvecklingen. Jag tror att vi måste diskutera dessa heliga och svåra saker. Vi måste också, som jag sade tidigare, vara beredda att titta på säråtgärder och pröva dem positivt. Jag vill verkligen understryka att jag inte är emot att vi också tar upp detta till ordentlig diskussion i kommittéarbetet, så får vi se vad som händer sedan.
Fru talman! Jag börjar med att vända mig till Juan Fonseca som har startat den här interpellationsdebatten. Jag tror att den enskilt absolut viktigaste åtgärden för att skapa jobb är tillväxt. Det finns ingen annan åtgärd som alls har samma kraft som tillväxt. När vi pratar om de framgångsrika 50 och 60 talen, när man kunde gå direkt från båten och få jobb, skall vi komma ihåg att under 50-talet fördubblades reallönerna. Sedan gjordes den bravaden om en gång till på 60-talet. Det är klart att det i skenet av detta också fanns väldigt många jobb. Jag anser att det huvudsakliga, som också är regeringens politik, är att gå bort från detta gigantiska budgetunderskott. Det som vi pekar på i tillväxtpropositionen, lägger fram en mängd förslag om och anger inriktningar för handlar om att öka tillväxten. Det handlar om att få ned räntan, det handlar om lönebildning, det handlar om konkurrens inom de sektorer som i dag inte är utsatta för konkurrens, det handlar om utbildning och kompetens, för att nämna ett område som Juan Fonseca tog upp. Bara inom arbetsmarknadspolitikens område avsätts tillsammans med EU 31⁄2 miljarder kronor under perioden 1995 1999 för att öka kompetensen hos alla dem som har just den svaga utbildning som Juan Fonseca pratar om. Det handlar om internationaliseringen, som Juan Fonseca var inne på och som jag också vill betona, nämligen just detta att se till att en betydligt större andel av den svenska befolkningen på ett naturligt sätt kan röra sig i en internationell miljö. Varför då inte utnyttja alla de människor som har denna egenskap, denna begåvning och denna kunskap med sig redan när de kommer till vårt land? Internationaliseringen har en oerhörd betydelse för tillväxten. Det handlar om generella åtgärder, men det handlar också om speciella åtgärder. Frågan om positiv särbehandling skulle jag kunna knyta ihop med Sten Anderssons beskrivning av hur man får låna pengar. Jag måste få säga att när Sten Andersson beskriver hur man får en kredit i svenskt banksystem tycker jag att han faktiskt är litet naiv. Det finns en omfattande dokumentation om att invandrare, även om de har en lika bra eller bättre affärsidé, har problem med att få låna pengar. Den svenske taxichaufför som Sten Andersson tar som exempel, som har ett svenskt namn, som har sina släktingar på orten, som har en lång meritlista att peka på har naturligtvis långt mycket större möjligheter att få kredit i banken än en människa som är helt okänd och som kommer från ett annat land. Man behandlas inte lika i dag. Jag tror att alla känner till det. Alla, i vart fall vi som kommer från vanliga familjer och vanliga förhållanden, och det gör ju Sten Andersson, har också personligen upplevt förändringen att gå in på en bank under en tid i förvandling, när man fått nya jobb och hamnat i andra positioner i samhället. Jag tror alltså att det behövs särskilda åtgärder. Positiv särbehandling innebär i sak att man skall försöka åstadkomma att invandrare får samma behandling som alla andra. Positiv särbehandling ger intrycket att de skall få en bättre behandling, men det innebär att åtgärder vidtas som gör att de får ungefär samma behandling som alla andra. Det får de inte i en bank i dag, för att ta det exemplet. Marianne Andersson tar upp frågan varför en del av de förslag som kommittén levererade inte finns med i tillväxtpropositionen. Bakom detta ligger att de förslag som ni lade fram fortfarande var föremål för hantering och beredning i kanslihuset och att man även ville lyssna på remissinstansernas synpunkter. Jag kan inte i dag svara på i vilken takt era förslag kommer att lämnas till riksdagen eller vilka som sorteras bort. Den beredningen pågår. Det kan kännas som ett otillfredsställande svar, men det är ett korrekt svar, för så är det. Sten Andersson säger att det är politiken som har skapat problemet med klyftorna i samhället. När medborgarna får mer inflytande, när politiken får ett större inflytande växer klyftorna i samhället. Jag skulle vilja veta vilken kunskap och vilken vetenskap Sten Andersson lutar sig mot när han säger detta. Det skulle vara väldigt intressant att få veta vad han bygger den iakttagelsen på, vilka samhällen han relaterar till. Han säger att ju mer av politiskt inflytande som finns i samhället desto större blir orättvisorna. Det skulle vara oerhört intressant att få det dokumenterat. Gustav von Essen tar upp en allmänpolitisk fråga som jag försökte besvara i mitt förra anförande. Jag håller inte med honom.

Fru talman! Jag skall avsluta den här debatten med att säga att vi befinner oss i en situation där vi någonstans måste välja. Vi måste bestämma oss för att på allvar få in de grupper på arbetsmarknaden som i dag står utanför. Annars kommer vårt samhälle att präglas av enorma sociala konflikter. De barn med invandrarbakgrund som känner att de inte är välkomna på den svenska arbetsmarknaden därför att de ser annorlunda ut i jämförelse med mig eller andra kommer aldrig att acceptera att det land de tillhör diskriminerar dem. Om vi inte förstår det allvar som finns i dag - jag vet att Anders Sundström förstår, men möjligen finns det andra här som inte förstår - kommer vi att få enorma problem i vårt land. Ett integrerat Sverige kräver nya lösningar, nya visioner och förändringar av institutioner och myndigheter vilka i dag inte motsvarar det nya samhället. Det kan hända att det nya Sverige kommer att se mycket annorlunda ut. Jag kan ge en del exempel. Vi kommer kanske inte att ha alla jobb inom det gamla näringslivet, inom gamla typer av näringar i industrin. I stället kommer vi kanske att ha en tredje sektor som måste utvecklas, och i den sektorn måste också invandrarna kunna få plats, med sin kunskap, sitt företagande och mycket annat. Vi måste höja kunskap och kompetens bland de grupperna. Vi måste se till att det inte bara är det svenska språket det hela handlar om. Det gäller också att se till att människor som i dag bor i fattiga områden kan hänga med i högteknologiska utbildningar, högteknologisk kompetens och mycket annat, så att de också kan få del av kunskapssamhället. Vi måste också kunna positivt särbehandla. Om det är så att man inte ger jobb till invandrare och situationen förvärras måste vi på allvar börja prata om kvotering. Det kanske skall gå att ha egna företag bland de här grupperna. Det kanske är så att de bestämmer sig för att driva en egen bank. Why not, höll jag på att säga. När t.ex. italienarna kom till USA bildade de en bank, Bank of Italy, som i dag är Bank of America. Det visade sig att den typen av bank också utvecklade det amerikanska samhället. Turkarna har en egen bank i Tyskland. Men när vi tar upp den här typen av frågor i Sverige betraktas vi som negativa. Vi måste decentralisera institutioner till kommunerna. Vi måste se till att arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten samordnas. Vi måste se till att det blir mera fart på det här. Avslutningsvis tror jag att det viktigaste är att göra invandrarna till subjekt i arbetsmarknadspolitiken, inte objekt som fallet är i dag. Vi måste ge bemyndigande till de grupper som i dag saknar möjligheter till inflytande.

Fru talman! Herr statsråd! Jag har den åsikten att det finns en klar och entydig underliggande diskriminering av invandrare i Sverige. Väldigt många invandrare är i underläge, inte för att de har mindre utbildning eller lägre kompetens utan just för att de är invandrare. Det krävs kompensatoriska åtgärder för att utjämna detta underläge och få upp det på ett nolläge ungefär som statsrådet själv uttryckte det tidigare. Sådana åtgärder, vad det nu kan vara, är jag beredd att pröva i utredningen. Men jag tror däremot inte på en direkt kvotering eller liknande. Däremot är jag beredd att pröva mildare former för att se vad man kan komma fram till. De nya jobben kommer ju ändå att behöva skapas inom tjänstesektorn i dess helhet. Då måste man naturligtvis försöka se vad det finns för hinder att utveckla tjänstesektorn. Där har vi från vårt håll pekat på en rad olika saker som man skulle kunna göra för att få i gång tjänstesektorn. Det finns massor av arbetsuppgifter som i dag inte utförs därför att det är för dyrt eller så utförs de svart. Detta är naturligtvis något som vi måste ta till oss. De nya jobben kommer inte inom tillverkningsindustrin, inte på sjukhusen, i dagisverksamheten eller i den offentliga sektorn över huvud taget, utan de kommer i den nya tjänstesektorn. Jag tycker också att vi skall försöka bygga vidare på det engagemang som också finns på frivillighetens grund. Jag vill exempelvis peka på det initiativ som näringslivet har tagit, Sverige 2000, vars representanter Juan Fonseca och jag träffade häromdagen. Man kan se att många företagare från de större företagen nu medvetet går ut och försöker arbeta med dessa frågor i anställningssituationer. Det gäller frågan om att utbilda personalchefer etc., för att de skall gå igenom ansökningarna ordentligt och inte lägga undan alla som är undertecknade med konstiga namn. Bara det är ett första steg. I grunden handlar det om att upprätta en värdighet hos människorna, att människan känner att hon har en värdighet och betyder något. Då först kan man växa och känna att man deltar i ett samhällsliv. Det gäller nu att upprätta invandrarnas värdighet i det svenska samhället.
Fru talman! Jag vet mycket väl att det inte är korrekt att alltid jämföra situationen på 60-talet med läget i dag. Det är helt klart så, som statsrådet säger, att vi då hade helt andra ekonomiska förutsättningar under De invandrare som då kom hit och fick jobb fick ta en betydligt större del av eget personligt ansvar än vad de fått göra under de senaste åren. Under ett antal år ställdes inga krav alls. Men nu har man återigen börjat skärpa kraven. Jag tycker inte att det skall vara det ena eller det andra utan en lagom mix. Agerandet får inte skifta från dag till dag, som det har gjort när det gäller svensk invandrarpolitik. Jag måste gratulera statsrådet som säger att han har lyckats få mig att begripa att en positiv särbehandling inte är det som jag trodde att det var. Nu talar han om att det är samma sak som likabehandling. I det fallet är vi helt överens. Där delar jag hans uppfattningar. Det har här nämnts banker i Italien, banker som har skapats av utländska medborgare i USA och i andra länder. Som vi vet har det gått bra. Men de har inte fått en krona i statligt stöd, utan de har skapat bankerna själva. Det går säkert att göra i Sverige också om viljan, resurserna och förmågan finns. Det togs också exempel när det gäller banker, om den ena eller den andra fick lån eller ej. Om vi tänker oss att det står två taxibilar vid taxikön på Arlanda. Den ena har ett nytt taxikort och slipper att betala in moms under tre månader. Då är det svårt att konkurrera. Sådana metoder använder man i dag, och de skapar bara problem. Slutligen frågade statsrådet mig om jag tycker att det är fel att det är så mycket politik i samhället. Jag tycker att vi skall ha mindre av politik och mer av ansvar från människorna själva. Vi kan ju se att vi inte direkt har lyckats i dag, för om man ser till väljarnas uppfattning om oss politiker så är det tyvärr inget som man kan hedras av i alla fall.
Fru talman! När vi använder ordet positiv särbehandling vill jag understryka att en sådan behandling syftar till att se till att de som är utsatta får samma behandling som alla andra, dvs. att resultatet blir likvärdig behandling. Men för det krävs någon form av politik. Jag tycker att Sten Andersson tog ett väldigt bra exempel om just banksystemet, för det finns inget system som är så tydligt på den punkten. När man lånar pengar i en bank, bygger det på att man har en relation med banken. I just det exemplet är det oerhört vanligt att den som ingen relation har lånar med en växel hos bilhandlaren, medan den som har en relation med en bank lånar till en bra ränta på banken. Då gäller det att se till att den som lånar med en växel får samma möjlighet till lån som den som lånar på banken. Detta känner faktiskt många taxiförare till. Jag har stor respekt för er som jobbar i den invandrarpolitiska kommittén. Ni är djupt engagerade och kunniga på ert område. Därför läser jag det ni producerar med stort intresse och stor glädje. Det är väldigt viktigt att en grupp riksdagsmän ägnar tid och kraft åt denna fråga. På något sätt är invandringen toppen av det isberg som klyftorna i samhället utgör, för det finns ändå stora orättvisor kvar i ett samhälle som trots allt är ganska fint. Dessa klyftor är inget som är specifikt för Sverige, utan det ser ut på det här sättet runt hela världen. Det gör det till en ännu större utmaning för oss att lyckas åstadkomma något. Vad kan vi då göra? Ja, först och främst det som vi har pratat om och som vi tycks vara helt överens om, att se till att vi har höga tillväxttal. Det känns som det mest centrala. Sedan vill jag gärna understryka det som Gustaf von Essen säger, att de nya jobben huvudsakligen kommer i tjänstesektorn. Men jag är kanske inte lika övertygad om att man skall subventionera vissa delar av tjänstesektorn, därför att man skall komma ihåg att mycket mer än hälften av alla jobb är ett resultat av hushållens efterfrågan. Det är ju inte säkert att man åstadkommer ett nettosysselsättningstillskott genom att subventionera en typ av hushållstjänster. Därför är jag mycket tveksam till en sådan åtgärd. Men jag tror på en generös och generell välfärd. Det tror jag är viktigt, och jag vill se mycket mer av decentralisering. Jag vill alltså att beslut i mycket större utsträckning skall flyttas från den nationella till den lokala nivån. Jag hör till dem som också tror att välfärdssamhället behöver en uppstramning och en tydligare återgång till devisen från arbetarrörelsens ungdom - Gör din plikt, kräv din rätt, som det står på fanorna. Den gäller fortfarande, i alla fall där jag lever. Det tror jag är oerhört viktigt.

Fru talman! Jag tackar för svaret från kulturministern. Svaret gör mig litet orolig - för Stockholm och för kulturen i Sverige. Kulturministern säger bl.a. att kulturen är viktig för alla och att kultur är någonting som måste finnas för alla - det håller jag helt med om. De källorna skall vara tillgängliga för alla, som det står i svaret. Men det skall inte vara vilken kultur som helst utan kultur av viss kvalitet. Häromdagen diskuterade jag den här interpellationen med en chefredaktör. Han sade då att han hade blivit rädd för teater sedan han hade sett en oerhört dålig barnteaterpjäs i skolan. Jag menar att barns kulturintresse måste väckas genom att de får kultur av hög kvalitet. Det viktiga är inte den geografiska spridningen. Vi kan aldrig sätta den geografiska spridningen före kvaliteten. Med det menar jag inte att vi inte skall se till att det finns kultur över hela landet, men jag tror att man hamnar helt fel om man har spridningen som huvudmål. Det sade redan granskarna från Europarådet för några år sedan. Ett annat orosmoment i svaret är att kulturministern säger att Stockholm i dag intar en särställning. Är det så att Stockholm inte skall inta en särställning i morgon? Är det bara tillfälligt? Skall vi tänka oss att fortsätta den utveckling som vi kan ana i Kulturutredningen, där man har förslag som säger att resurserna till Stockholm kan minska för att man skall kunna skicka ut mer pengar till landet i övrigt? Stockholm kan enligt min mening inte ses som en stad som skall konkurrera med andra städer i Sverige. Stockholm är ju vår huvudstad, och jag tycker att Stockholm skall vara vår profil ute i världen, som huvudstad. Konkurrensen gäller då inte Göteborg, Rom, Oslo, New York, osv. Jag tycker inte att vi skall följa Marockos exempel - där har man fyra huvudstäder. Jag tycker att vi skall behålla Stockholm som huvudstad. Från andra sammanhang vet vi att det är dyrt att bo i Stockholm, att vi har svåra sociala problem och att vi har trängsel. Men det finns saker som uppväger dessa nackdelar med att bo i en storstad. Det är bl.a. kulturen som drivmotor i staden. Därför tror jag att det är oerhört viktigt att den här kampanjen mot Stockholm, som minsann inte startade med Kulturutredningens förslag utan har pågått länge, på något sätt stoppas. Jag skulle vilja att kulturministern förklarade för mig vilken inställning hon har till Stockholm som huvudstad också för kulturen. Jag tror inte att vi kan fortsätta att ge resurser till övriga landet på Stockholms bekostnad. Det är ju faktiskt så att Stockholm har fått minskade resurser ända sedan 70-talet. Samtidigt har antalet regionala teatrar mer än fördubblats sedan 1970. Jag skulle därför gärna vilja höra hur kulturministern ser på

Fru talman! Jag tar den kastade handsken först. Jag menar självklart att kvalitet skall finnas i all kultur, i Stockholm och i övriga landet. Det är oerhört viktigt att kvaliteten går före den geografiska spridningen. Då föredrar jag kvalitet ute i landet före dålig kvalitet i Stockholm. Vad jag vill komma åt är det resonemang som minsann inte startade i och med Kulturutredningen utan som fanns även tidigare med uppvaktningar hos den förra kulturministern om Stockholms roll när det gäller att få statliga subventioner. Det är väldigt viktigt att vårda och värna de nationella institutionerna. De måste ta fram vårt nationella kulturarv. De finns i Stockholm, och de kan inte spridas ut över landet. Vi kan inte dela upp Vasavarvet och skicka olika delar ut över landet bara för att visa upp det. Det går inte. Det är den diskussionen jag syftar på. Vi får inte säga att vårt nationella arv inte behövs här utan att det skall vi sprida ut över landet. Naturligtvis skall vi arbeta tillsammans. Som det sägs i Kulturutredningen behövs både-och. Jag visste som ledamot från Stockholm inte om motståndet mot Stockholm. När jag kom in i riksdagen och hörde hur debatten gick blev jag förvånad. Jag tycker att landet behöver Stockholm som motor. Det sägs ofta att vi i Stockholm lever på övriga landet. Men Stockholmsregionens invånare betalar Över 16 miljarder kronor fördelas direkt ut till övriga landet. Stockholmarna hjälper verkligen till. Därför tycker jag att det är viktigt att diskussionerna, i Stockholm och i övriga landet, har den innebörden att vi vill behålla Stockholm som huvudstad för vårt nationella kulturarv. Dessutom skall vi ha ett kulturår. Det var detta jag ställde min fråga om med anledning av regeringsdeklarationen. Kulturministern vet precis som jag att Stockholms kommun har satsat 100 miljoner kronor extra. Dessutom satsar kommunen ungefär 700 miljoner per år på kultur. Det är inte så att kommunen drar sig undan sitt ansvar, utan kommunen tar sitt ansvar. Men vi i Stockholm upplever att intentionen att värna både det ena och det andra, som kulturministern har, inte finns. Det är detta jag ville påpeka. Stockholm skall fortsätta att vara vår kulturhuvudstad.

Fru talman! Jag börjar med att instämma i vad kulturministern har sagt. Jag talar från den utgångspunkten att vi ser hur Stockholm hela tiden blir illa behandlat. Om man talar allmänt om statsbidrag kan man konstatera att vi i Stockholm har förlorat ungefär 4 miljarder i minskade statsbidrag under slutet av 1980-talet och början av Vi kan känna oss som lillebror eller lillasyster här i Stockholm eftersom vi betalar mycket skatt och får minskade statsbidrag och man talar om att vi har för mycket resurser. Då vill vi säga: "Hallå, Stockholm behöver också." Det är inte det att vi missunnar någon annan, tvärtom. Jag håller helt med om att det här handlar om vårt politiska ansvar för hela landet. Det handlar också om att Stockholm skall få fortsätta att vara kulturhuvudstad. Vi är inte oeniga, men jag ville med anledning av det som stod i regeringsdeklarationen ta upp den här diskussionen för att hålla den levande. Eftersom vi i Stockholm känner så här hela tiden är det inte bara någonting som vi hittar på, och därför tror jag att det är bra att vi balanserar det här. Tack så mycket.

Herr talman! Inger Segelström har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att EG-domstolens nyligen avkunnade dom om positiv särbehandling vid tjänstetillsättning inte skall ge några negativa konsekvenser för svenska kvinnor.

Valet stod mellan två sökande med likvärdiga meriter, en man och en kvinna. Enligt delstaten Bremens lag om jämställdhet i offentlig förvaltning skall kvinnor, som har meriter som är likvärdiga med dem som deras manliga konkurrenter har, ges företräde inom de områden där de är underrepresenterade. Den tyska arbetsdomstolen hade vid sin prövning utgått ifrån att de båda sökande hade likvärdiga meriter och att kvinnor var underrepresenterade vid parkförvaltningen. Därmed var arbetsgivaren skyldig att anställa kvinnan på tjänsten. Arbetsdomstolen påpekar också att det i ärendet inte rörde sig om ett strikt kvoteringssystem som oberoende av meriter reserverar en viss procentsats av lediga tjänster för kvinnor, utan om ett system som är beroende av sökandes skicklighet och där kvinnor endast prioriteras vid likvärdiga meriter. Ett sådant system är enligt domstolen förenligt med tysk grundlag. EG-domstolen konstaterar dock i sin dom att nationella regler som undantagslöst och ovillkorligt automatiskt garanterar ett företräde för kvinnor vid tillsättning eller befordran går längre än att bara främja lika möjligheter och att sådana regler överskrider gränsen för den undantagsbestämmelse som finns i artikel 2.4 i likabehandlingsdirektivet. Svaret till den tyska arbetsdomstolen är således att likabehandlingsdirektivet förhindrar en nationell reglering om positiv särbehandling så som den återfinns i Bremen. En preliminär analys av domen utförd av Socialdepartementet och JämO i Sverige visar att den svenska jämställdhetslagens bestämmelse om positiv särbehandling i lagens paragraf 16 inte står i strid med domen. Jämställdhetslagens regel ger möjlighet och kan sägas uppmuntra arbetsgivare att tillämpa positiv särbehandling vid tjänstetillsättningar, om det sker som ett led i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet. Positiv särbehandling är, enligt vår jämställdhetslag, inte en absolut skyldighet utan en möjlighet för arbetsgivaren. Dessutom rör våra regler - det är en stor skillnad - det underrepresenterade könet, vare sig det är kvinnor eller män, medan de i ger på samma sätt högskolan en möjlighet att använda sig av positiv särbehandling till förmån för en sökande av underrepresenterat kön, vilket nästan alltid är kvinnor.

Inte heller denna förordning borde därför strida mot domen. Slutligen vill jag nämna att det i vissa svenska förordningar angående regionalpolitiskt stöd finns reglerat att minst 40 % av det antal arbetsplatser som tillkommer till följd av stödet skall förbehållas vartdera könet. Dessa förordningar analyseras för närvarande inom regeringskansliet, och det är ännu för tidigt att med säkerhet uttala sig om huruvida de strider mot direktivet eller ej. Det förefaller dock som om så inte är fallet. Det direktiv som EG-domen gäller, likabehandlingsdirektivet, analyserades mycket noga innan Sverige gick med i EU. Den svenska utgångspunkten har varit att direktivet möjliggör positiv särbehandling. I betänkandet Tio år med jämställdhetslagen konstaterades att "positiv särbehandling för att främja jämställdhet är tillåten". Jag anser således att EG-domstolens dom inte får några konsekvenser för det svenska jämställdhetsarbetet. Domen är ändå djupt olycklig. Den ger signaler som kan användas som ett slagträ mot alla dem, runt om i Europa, som arbetar på många olika sätt för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Positiv särbehandling har visat sig vara ett av flera mycket bra redskap i det arbetet, och i Sverige kommer den metoden att inom ramen för gällande rätt och lagar användas även i fortsättningen, om och när behov föreligger - och det gör det oftast. Vi skall nu föra upp frågan på dagordningen inom EU. Den ansvarige kommissionären Flynn har redan aviserat att kommissionen också vill ta upp konsekvenserna av domen till diskussion. Sverige kommer också att bidra till att domen diskuteras i ministerrådet.
Herr talman! Jag vill tacka jämställdhetsministern för svaret. Det som har hänt sedan jag ställde den här frågan är att socialdemokraten Birgitta Ahlqvist har haft en debatt i EU-parlamentet. Det framgick då att det är direktivet om jämställdheten som är problemet. Jag tror att Europas kvinnor förväntar sig att Sverige agerar kraftfullt i den här frågan. För att säkra jämställdheten i Sverige på sikt behöver vi förändringar i den här lagstiftningen. Därför undrar jag hur regeringen avser att agera för att få till stånd en förändring i det här direktivet. Har vi de andra länderna med oss i EU så att vi kan få till stånd en positiv särbehandling?
Herr talman! Jag avser förstås att ta upp frågan med Marita Ulvskog, som efterträder mig på fredag. Det ges utrymme redan senare i år att inom ministerrådet ta upp frågan i EU, vilket Sverige också kommer att göra. Jag vill också tillägga att ställföreträdande JämO nyligen hade ett sammanträffande med både jurister och andra experter ifrån de andra medlemsländerna i EU. I många länder har man en lagstiftning i detta avseende som är mycket lik den svenska. Deras bedömning var att positiv särbehandling inte berörs av domen, men att man ändå behöver gå igenom det här - precis som Inger Segelström sade. Jag avser också - eller det kanske blir Marita Ulvskog - att ge JämO ett uppdrag att mera ingående gå igenom den svenska lagstiftningen och vilka konsekvenserna kan bli. Därtill skall vi självfallet ta upp frågan i ministerrådet så fort tillfälle ges.
Herr talman! Jag vill tacka jämställdhetsministern för både den här debatten och många andra om jämställdhetsfrågor. Och nu, herr talman, tänker jag göra någonting som jag egentligen inte får, men i världens mest jämställda parlament får vi ha känslor.

Herr talman! Karin Pilsäter har frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att stävja hetsen och det riktade våldet mot homosexuella. Jag vill till en början nämna att Folkhälsoinstitutet har initierat en kartläggning av våldet mot homosexuella. Kartläggningen beräknas vara klar till årsskiftet. Jag kommer naturligtvis att med intresse ta del av vad som kommer fram i detta arbete. Jag vill vidare stryka under att i princip varje form av diskriminerande angrepp på enskilda homosexuella är kriminaliserat. I brottsbalken har också, men verkan från den 1 juli 1994, införts en särskild straffskärpningsgrund för sådana fall där ett motiv för brottet varit att kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet. Skyddet enligt straffskärpningsgrunden begränsas inte bara till dem som bestämmelsen om hets mot folkgrupp tar sikte på utan omfattar också andra diskriminerande motiv av jämförligt slag, t.ex. fall där ett motiv för brottet varit att kränka någon på grund av hans eller hennes sexuella läggning. Bestämmelsen innebär ett förstärkt straffrättsligt skydd för personer som tillhör utsatta grupper, exempelvis homosexuella, mot att bli utsatta för brott just för att de tillhör en sådan grupp. Polis, åklagare och domstolar skall alltså ängna särskild uppmärksamhet åt motiv av detta slag och ge prioritet åt dessa typer av brott. Polisens problemorienterade arbetssätt bör vara en god grund för att utveckla insatser mot denna typ av brottslighet. I sin fråga tar Karin Pilsäter upp hets och våld mot homosexuella från nynazistiska grupper. Enligt min mening är det ingen tvekan om att kampen mot rasism och intolerans är av stor betydelse för att motverka sådan brottslighet. Denna kamp måste vara långsiktig och bedrivas inom alla samhällsområden. Jag har nyligen i en interpellationsdebatt om rasistiskt våld närmare utvecklat min syn på frågor av detta slag. Låt mig i detta sammanhang åter slå fast att det råder en i det närmaste total enighet om att rasism och liknande intolerans är oförenlig med de värderingar och normer som råder i vårt samhälle och att alla uttryck för rasism och diskriminering bör bekämpas med kraft. Vi måste alla reagera på varje yttring av rasism och diskriminering och visa att sådana tendenser inte är acceptabla i ett demokratiskt samhälle. För att vidmakthålla ett demokratiskt samhälle krävs det alltid ett aktivt försvar för grundläggande värden som tolerans, humanitet och respekt för människovärdet. Jag vill avslutningsvis peka på att regeringen i vinter kommer att presentera ett nationellt brottsförebyggande program. Det är min förhoppning att programmet skall sprida kunskap och inspirera till lokalt brottsförebyggande arbete. Även detta arbete bör ha goda förutsättningar att bidra i kampen mot brottslighet med diskriminerande motiv.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för det här svaret. Kampen mot sådan brottslighet som har diskriminerande motiv är en viktig utmaning att ta nu. Jag tror också att man lätt glömmer bort att de här kränkningarna inte beror på speciell etnisk bakgrund, men det är samma synsätt, nämligen att människor som är avvikare inte är lika mycket värda och därför inte heller skall ha samma rättigheter. Det intressanta är egentligen inte den etniska grunden utan synen på avvikare. Ett problem i just det här sammanhanget är ju att vi andra tyvärr ligger långt efter på grund av att det dröjde länge innan man över huvud taget från samhällets sida erkände att det här var ett problem. Länge hänvisade man från statsmakternas sida till att man inte ens visste om det fanns ett riktat våld. Man måste göra undersökningar. Det är ju bara ett par år sedan som man hänvisade till att utredningen om registrerat partnerskap först måste vara klar innan man kunde titta närmare på de här sakerna. Därför är det oerhört bra att vi i varje fall är överens om att det finns ett särskilt riktat våld mot homosexuella, och att man bör ta tag i detta problem. Justitieministern påpekade att i princip varje form av angrepp på homosexuella är kriminaliserat. Men det finns en skillnad, och det är att den hets som angriparna har i sina material, framför allt från nynazistiskt håll, inte är kriminaliserat. Det i sin tur tror jag riskerar att bereda vägen för angrepp, eftersom man på sätt och vis sätter normerna med vad som är förbjudet. Jag tror inte att man på så sätt alltid kan komma åt problemet, men det sätter normerna för allmänheten. Det är förbjudet att skriva i sina pamfletter "Död åt judar" men det är inte förbjudet att så som nynazisterna gör skriva "Homosexuella har ingen rätt att leva". Därför vill jag ändå fråga om det inte är dags att överväga att sätta in ett förbud mot hets mot homosexuella i brottsbalken.
Herr talman! Den här frågan kommer upp med jämna mellanrum. Det handlar inte bara om homosexuella. Man kan diskutera om de också som kollektiv borde skyddas genom en särskild bestämmelse vid sidan av att de som individer är skyddade i vår lagstiftning. Det handlar också om andra som är avvikande på något sätt, handikappade och utvecklingsstörda för att nämna några andra grupper. Det är viktigt att vi överväger vilken effekt de åtgärder vi vidtar har. Det här är områden som vi har anledning att verkligen med kraft arbeta med för att motverka dessa tendenser, men då har vi också ett väldigt viktigt ansvar att välja instrument för det. Jag är inte säker på att en förändring av bestämmelsen om hets mot folkgrupp i den riktning som Karin Pilsäter förordar skulle ha någon större betydelse i det här sammanhanget. Jag tror att det viktigaste vi har att göra fortfarande är att säkerställa att brottslighet med den karaktären att motivet ligger i en diskriminerande, föraktfull inställning från den brottsliga sidan beivras på ett effektivt sätt. Vi har en bit kvar att gå i den riktningen. När vi har uttömt alla våra möjligheter och om vi då anser att det finns ytterligare åtgärder man kan vidta, bör vi naturligtvis vidta dem. Men för dagen ser jag inte det som något effektivt medel att bekämpa den här typen av brottslighet.
Herr talman! Man ser ju att dagens nynazister ägnar sig åt precis det som gårdagens gjorde. Det är människor med utländsk bakgrund - beroende på vilket land man själv är nynazist i är det de som kommer någon annanstans ifrån som det är fel på - homosexuella och för den delen i viss mån liberaler som man hetsar mot. Vad vi vet i dag är att många av nynazisterna går från ord till handling. Därför undrar jag om det inte ändå skulle kunna vara en poäng att man tydligt för dessa grupper talar om att det, precis på samma sätt som det är förbjudet att skriva "Död åt judar", också är förbjudet att skriva "Död åt homosexuella". Det kan inte anses vara en förmildrande omständighet att man har detta synsätt när man sedan så småningom bli dömd för den brottsliga gärning man har begått.
Herr talman! Jag måste protestera mot den beskrivning som Karin Pilsäter här gör. Det är verkligen ingen förmildrande omständighet att man har diskriminerande motiv för att begå sitt brott. Som jag redogjorde för i mitt svar är det tvärtom inskrivet i brottsbalken att detta är en försvårande omständighet, och det gäller varje diskriminerande motiv som man har för en brottslig gärning, även homosexuella. Det viktiga är ju just detta att hindra att ord övergår till handling. Det är skälet till att varje brottslig handling som någon begår, även den som riktar sig mot homosexuella, och särskilt den med tanke på straffskärpningsgrunden, är kriminaliserad. Det viktiga som jag ser det är att vi verkligen tillämpar den lagstiftning vi har. Dessutom vill jag tillägga att det arbete vi bedriver i dag, med en högre aktivitet än tidigare med insikt om att detta är ett hotande problem i vårt samhälle när det gäller att komma till rätta med nynazistiska grupper av olika slag, givetvis riktas mot varje uttryck för förakt från dessa grupper, oberoende av om detta omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp eller ej.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag drog in ett ämne som inte togs upp i frågan, men det finns många som tycker att det verkar som om dessa brott bedöms på andra sätt och att man inte tillämpar just den paragrafen. Men det hör inte till denna fråga. Jag tror säkert att regeringen har de bästa ambitioner i denna fråga. Det som är viktigt är att man i dag erkänner att fenomenet finns och ser det som ett problem. Vi får se vad kartläggningen visar och om det kommer fram några nya förslag med tiden.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att öka socialtjänstens möjligheter att genom tvångsåtgärder ingripa tidigare och därmed bryta ett asocialt beteende och levnadssätt. Göte Jonsson refererar till en händelse som inträffat på en ort i landet där en ung man begått ett allvarligt brott. Den unge mannen var väl känd av såväl polisen som de sociala myndigheterna. De sociala myndigheterna hade enligt Göte Jonsson inte haft lagligt stöd att vidta de åtgärder man ansåg vara motiverade. Lagen om vård av unga skall trygga samhällets möjligheter att kunna ge barn och ungdom den vård och behandling de behöver. Lagen kompletterar på så sätt socialtjänstlagen i situationer där frivilliga insatser är otillräckliga. juli 1990 ökade socialtjänstens möjligheter att ingripa i ett tidigare skede innan problemen blivit så allvarliga att det är svårt att komma till rätta med dem. Den nivå som skall föreligga som en grund för tvångsåtgärder är att den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Brottslig verksamhet är således en grund för vård enligt lagen om inte den nödvändiga vården kan ges i frivilliga former. Lagen om vård av unga ger dessutom socialtjänsten en ytterligare möjlighet att ingripa innan situationen blivit så allvarlig att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda. Socialnämnden har då möjlighet att besluta att den unge skall ha regelbundna kontakter med en kontaktperson eller delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. Jag vill också nämna att regeringen i vinter kommer att presentera ett nationellt brottsförebyggande program. Avsikten är att utveckla ett långsiktigt och sammanhållet agerande från samhällets sida när det gäller brottsförebyggande arbete. Det är inte minst viktigt när det gäller åtgärder för att förhindra att barn och ungdomar dras in i kriminalitet. Avsikten är också att programmet tillsammans med satsningen på närpolis skall innebära att det över hela landet sker en kraftfull ökning av det lokala brottsförebyggande arbetet. Att inte lyckas förhindra att en ung person begår ett allvarligt brott är naturligtvis ett allvarligt misslyckande för samhället. Jag kan emellertid inte på grundval av Göte Jonssons fråga dra någon generell slutsats att lagstiftningen för tvångsvård av unga är bristfällig.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Frågeställningen i sig är inte ny. Den har varit aktuell under många år. Vi har från moderat sida vid åtskilliga tillfällen ställt krav på en åtstramning av lagen om vård av unga på ett sådant sätt att socialtjänsten skulle kunna ingripa tidigare. Vi har i en motion skriven så sent som under senaste motionstiden i början av detta år tagit upp frågan. Vi krävde att lagen om vård av unga skulle ses över. Man har ute i socialtjänsterna i de olika kommunerna inte förutsättningar att ingripa på ett sådant sätt som man menar att man borde kunna göra. När det gäller det aktuella Klippanfallet hade socialtjänsten uppfattningen att vederbörande skulle placeras i ett särskilt hem för unga. Vederbörande var också placerad i ett sådant hem, men sedan upphävde länsrätten beslutet. Det har funnits liknande fall när det gäller ynglingen i fråga i den kommunen. Det är ganska märkligt att socialministern kan säga att det inte finns skäl att se över lagstiftningen. Länsrätten måste ju döma efter lagstiftningen. Socialnämnden tar ställning utifrån den bedömning som görs av behovet. Det visar sig att lagstiftning och behov kolliderar här. Vi har sett den tragiska konsekvensen av detta. Nu vädjar jag till socialministern om att inte enbart utifrån detta fall utan utifrån det generella behovet se över lagstiftningen på ett sådant sätt att vi får möjlighet att i större utsträckning motarbeta den form av tragiska händelser som inträffade i Klippan. Socialministern säger att man nu skall arbeta fram ett brottsförebyggande program. Det är litet märkligt att inte ta med denna fråga i ett sådant program.
Herr talman! Enligt min uppfattning finns det med dagens lagstiftning möjligheter att ingripa. Jag kan inte gå in på ett enskilt fall, men jag tycker att det är vällovligt att Göte Jonsson säger att man inte skall ta hänsyn bara till ett enskilt fall utan att man skall se över helheten, dvs. alla de områden där man har använt lagstiftningen i många olika kommuner. Det är naturligtvis väsentligt att man när man skall gå in och vidta långtgående tvångsåtgärder därför att det är nödvändigt också måste presentera ett underlag som håller för en rättslig prövning. Utan att gå in på något enskilt fall vill jag säga att jag tycker att det är en väldigt viktig utgångspunkt. Självfallet kommer jag att studera både detta och andra fall när vi nu skall titta på socialtjänstlagen och på annan typ av lag. Men de prövningar vi hitintills har kunnat göra när det gäller tvångsvård av unga visar att lagstiftningen har använts på ett betryggande sätt i en lång rad andra fall.
Herr talman! Det vore märkligt om inte lagstiftningen skulle inrymma en rad fall. Men det är ju just frågan om hur långt lagen räcker som är aktuell i detta fall. Vi vet att lagen inte räcker så långt som socialtjänsten ansåg. Verkligheten har visat att lagen inte räcker så långt. Som en effekt av länsrättens dom inträffade detta tragiska mord i Klippan. Jag kan inte kritisera länsrätten. Det skulle vara fel, därför att länsrätten dömer utifrån lagen. Jag anser inte heller att vi skall utgå enbart ifrån ett speciellt fall. Men det är inte bara ett fall, socialminister Ingela Thalén! Det finns en rad fall ute i de olika socialnämnderna som faktiskt påvisar behovet av en skärpning av denna lag. Vi har som jag sade tidigare från moderat håll vid upprepade tillfällen krävt en justering så att man får ökade möjligheter att ingripa. Nog finns det, när lagen inte räcker, skäl att se till att ändra lagen så att den blir verklighetsförankrad.
Herr talman! Av lagen framgår att man kan ingripa när den unge beter sig på ett sådant sätt att han eller hon riskerar att skada sig själv eller andra. Man kan ingripa när den unge ser ut att gå in i en brottslig verksamhet eller när den unge på annat sätt skadar sig själv eller andra genom missbruk. Men det är självklart så, att de åtgärder man presenterar och bakgrunden och underlaget för det beslut man fattar måste vara av sådan karaktär att de håller för en rättslig prövning. Jag hävdar mycket bestämt att lagen i tillräckligt många fall har varit till så stor hjälp vid omhändertagande av unga att man kan säga att den så här långt har fungerat bra. Jag tycker faktiskt att det är rätt uppseendeväckande att Göte Jonsson säger att länsrättsdomen var orsak till det tragiska som sedan skedde. Det tycker inte jag är en korrekt beskrivning. Man kan inte döma i förväg, Göte Jonsson. Vi vet först efteråt, med facit i hand, hur det gick.
Herr talman! Jag markerade mycket klart att jag inte kritiserar länsrätten. Länsrätten dömer utifrån lagen. Det jag kritiserar är det faktum att lagen inte räcker till i dessa fall. Grabben hade misshandlats tidigare. I den nuvarande lagen inriktar man sig i första hand på den unge. Man inriktar sig inte på omgivningen. Min fråga till Ingela Thalén är nu: Finns det inte, utifrån de erfarenheter av våld bland bl.a. ungdomar, skäl att också i lagen ta hänsyn till risken för omgivningen i anslutning till dessa bedömningar? Det är bl.a. ett sådant krav som vi har ställt ifrån moderat håll.
Herr talman! Jag sade i ett tidigare inlägg att det alltid finns skäl att gå in och titta på verkliga händelser. Men att av en händelse dra slutsatsen att lagen inte fungerar tycker jag är att dra en förhastad slutsats. Jag tycker också att det med den lag vi har finns möjlighet att se till helheten. Men det finns naturligtvis ett mycket djupare synsätt bakom Göte Jonssons fråga, och vi har helt olika synsätt när det gäller vilka åtgärder man skall vidta för att förhindra unga människor att skada andra, skada sig själva och falla in i kriminalitet som är till nackdel för både dem och deras omgivning.
Herr talman! Min fråga är inte föranledd av bara ett fall. Som jag tidigare sade skrev vi så sent som i januari månad en motion, där vi pekade på detta problem. Jag vädjar till socialministern: Se över LVU, så att socialnämnden får större möjlighet att i ett tidigare skede se till att ungdomar inte hamnar i den djupa kriminalitet som blir risken om man sätter in åtgärderna för sent.
Herr talman! I anslutning till att vi nu diskuterar och behandlar Socialtjänstkommitténs förslag om socialtjänstlag samt en del andra frågor som rör socialtjänsten, kommer naturligtvis frågan om socialtjänstens möjligheter att arbeta med individ och familjeomsorg att stå i fokus. Därav finner jag inte i dag någon anledning att just se över lagen om tvångsvård av unga. Däremot finns det säkert anledning att se över socialtjänstens möjligheter att över huvud taget arbeta mer aktivt för att delta i att skapa goda miljöer för unga människor och förhindra att de faller in i kriminalitet.

Herr talman! Erik Arthur Egervärn har frågat mig om vad jag avser att göra för att den politiska intentionen om ökat antal professurer vid de mindre och medelstora högskolorna fullföljes. Som följd av ett förslag i 1995 års budgetproposition är det numera möjligt för mindre och medelstora högskolor att ansöka om att få inrätta professurer. I propositionen anfördes att den forskningsmiljö som finns vid högskolan måste hålla erforderlig vetenskaplig nivå för att "professorsrättigheter" inom ett visst område skall kunna ges. Det ankommer enligt propositionen på Högskoleverket att göra denna bedömning. professurer. Verket har tillsatt en beredningsgrupp bestående av fyra professorer under ordförandeskap av Madeleine Leijonhufvud, professor vid Stockholms universitet, för att granska de inkomna ansökningarna. Beredningen skall fastställa kriterier för beviljandet av professurer och skall enligt planerna fatta beslut i april månad 1996 om de ansökningar som kommit in. Först därefter kommer senare inkomna ansökningar att behandlas. Övriga mindre och medelstora högskolor har informerats om detta, och högskolorna har, med undantag av Mitthögskolan, därför väntat med sina ansökningar. Till dags dato har emellertid endast en ansökan från Mitthögskolan kommit in till Högskoleverket. Denna ansökan är daterad den 18 oktober och gäller en professur i ämnet organisk kemi. Ingenting hindrar emellertid Mitthögskolan att komma in med fler ansökningar och få dessa prövade. Regeringens och riksdagens intentioner om att de mindre och medelstora högskolorna skall få möjlighet att inrätta professurer fullföljs alltså enligt planerna.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag noterar i svaret en positiv hållning till de små och medelstora högskolornas ambitioner att inrätta professorstjänster. Utbildningsministerns svar leder dock fram till en följdfråga eller kanske snarare ett klarläggande. I svaret hänvisas till den beredningsgrupp som skall fastställa kriterierna för forskningsmiljön och kvaliteten på forskningen för att professorstjänster skall inrättas. Följdfrågan blir då närmast: Är det den aktuella högskolans totala forskningsmiljö som skall prövas, eller är det forskningsmiljön inom det aktuella fakultets eller ämnesområdet som skall prövas?
Herr talman! Enligt propositionen, som ju godkändes av riksdagen, bör det ankomma på Kanslersämbetet, numera Högskoleverket, att bedöma huruvida den forskningsmiljö som finns för högskolan håller en vetenskaplig nivå för att professorsrättighet inom ett visst område skall ges. Det måste nu ankomma på Högskoleverket att göra sin bedömning av vad detta innebär. Jag föreställer mig naturligtvis att man i första hand inriktar sig på de aktuella ämnena. Men det är klart att man måste ta viss hänsyn till resurser och forskningsmiljö också utanför dessa ämnen, t.ex. tillgång till informationsteknik, forskningsbibliotek och liknande. Jag föreställer mig att man inte uteslutande kan titta på det aktuella ämnet. Jag vill emellertid understryka att regeringen är mycket positiv till en utveckling av de fasta forskningsresurserna vid de mindre och medelstora högskolorna, och jag är övertygad om att prövningen kommer att ske med utgångspunkt från vetenskapliga kriterier och med inriktning på en positiv hantering av ärendena.
Herr talman! Jag är glad över klarläggandet att detta huvudsakligen handlar om den totala forskningsmiljön vid den aktuella högskolan. Det får ju inte leda fram till någon moment 22-situation, som skulle kunna bli risken om man enbart ser till forskningsmiljön i ett aktuellt ämne. Hur skall man kunna ha en hög forskningskvalitet innan man har en professorstjänst i ett ämne? Det är ju just forskningskvaliteten som professorn skall vara en garant för. Jag är som sagt tacksam för klarläggandet att utbildningsministern avser den aktuella högskolans totala miljö. Låt mig bara avslutningsvis konstatera att man vid Mitthögskolan har uttalade ambitioner att inrätta professorstjänster för nätverkspedagogik, cellulosateknik, systemvetenskap, informatik och regional utveckling m.m. Jag tackar utbildningsministern för de klarlägganden jag har fått och det positiva svaret.

Herr talman! Patrik Norinder har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av en doktorsavhandling som visar att kodressörer har enbart positiva effekter för djurhälsan. Patrik Norinder har två gånger tidigare ställt ungefär samma fråga om kodressörer till min företrädare Det är utan tvivel så att en rätt installerad och justerad kodressör bidrar till att hålla båsplatsen ren, och därmed bidrar den också till att minska förekomsten av klövsjukdomar, t.ex. klövröta. Det finns emellertid andra, mindre tekniska lösningar, som man kan använda sig av för att förbättra klövhälsan. Det finns dessutom nackdelar med kodressörer som inte uppväger deras fördelar. Därför är det enligt 15 § i djurskyddsförordningen förbjudet att använda dem. Efter det att den här frågan senast besvarades, vilket skedde i januari 1994, har Jordbruksverket i oktober 1994 lagt fram en rapport om elektriska kodressörer. I Jordbruksverkets arbetsgrupp ingick, förutom personal från verket, forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och representanter för LRF och för djurskyddsföreningarna. En av forskarna som ingick i gruppen är den forskare vars avhandling Patrik Norinder hänvisar till. Jordbruksverkets arbetsgrupp förordar att man behåller djurskyddsförordningens förbudsbestämmelse. Enligt arbetsgruppen bör bristande hygien och/eller klövhälsoproblem i djurstallar i stället tillrättaläggas med andra åtgärder än med installation av elektriska kodressörer. Rapporten visar att problemen bör kunna lösas genom t.ex. gummimattor, riklig strö, regelbunden klövvård, båsavskiljare, individuellt justerbara forderbordsgrindar och anpassad utfodring. Det är ytterst tveksam om det från etisk synpunkt är försvarbart att använda el för att dressera djur så att de anpassar sig till vissa tekniska begränsningar. Vi bör i stället anpassa systemen till djurens biologiska förutsättningar. Från praktisk synpunkt är det också tveksamt om man kan förutsätta att kodressörer som en gång installerats på ett korrekt sätt förblir finjusterade i längden. Här finns uppenbara risker. Jag ämnar därför inte vidta någon åtgärd i anledning av den doktorsavhandling som Patrik Norinder hänvisar till.
Herr talman! Jag vill överlämna en bild till jordbruksministern som täcker den doktorsavhandling som jag hänvisar till i min fråga. Det är en rätt skrämmande bild, och det är lätt att förstå att djuren lider med sådana klövar. Bilden visar alltså bl.a. en klöv som är fotograferad underifrån. Man kan lätt förstå hur svårt det här djuret måste ha det. Det är riktigt att jag har ställt den här frågan tidigare två gånger. Det har jag gjort därför att vi har en lagstiftning som jag anser vara felaktig. Har vi en felaktig lagstiftning, skall vi naturligtvis ändra den. Att vi har en sådan lagstiftning kan bero på att det inte fanns tillräckligt med forskning eller på andra skäl. Men i dag finns det vetenskapliga belägg för att vi bör ändra lagen i det här hänseendet, anser jag. Jordbruksministern tar upp en del frågor. Hon säger att en rätt installerad och justerad kodressör bidrar till djurhälsan. Men jordbruksministern säger också att det finns nackdelar. Jag kan inte riktigt se vilka nackdelarna är förutom de etiska synpunkterna. Jordbruksministern motiverar det hela med att det inte är försvarbart att använda el för att dressera djur. Det kan man ju tycka, men nu används det sedan tidigare el. Nästan alla djurägare som har nötkreatur och även svin använder sig av elstängsel. Den lilla del el som används för kodressörer är mycket mindre än den el som redan används. Jordbruksministern tar också upp att det är tveksamt om installationen görs på korrekt sätt och om kodressören blir finjusterad i längden. Detta är mycket enkelt att klara av då veterinärer och kontrollassistenter besöker ladugårdarna nästan varje vecka.
Herr talman! Patrik Norinder hävdar att det finns vetenskapliga belägg som styrker hans åsikt i frågan. Om jag förstår saken rätt skulle dessa belägg ha framkommit på senare tid, eftersom det nu skulle vara dags för en förändring. Jag förstår också att denna doktorsavhandling skulle utgöra ett led i denna förändrade syn. Men jag vill bara påpeka att det egentligen inte har framkommit någonting nytt i sak i och med doktorsavhandlingen. En av de artiklar som ingår i den och som jag antar att Patrik Norinder hänvisar till fanns publicerad redan tidigare, dvs. när den tidigare borgerliga regeringen tog ställning. Min företrädare Karl-Erik Olsson hade då samma uppfattning som jag. Artikeln, som är från 1992, publicerades i Jordbruksverkets utredning Elektriska kodressörer, som redovisades för ungefär ett år sedan. Jag vill också påpeka att den person, Krister Bergsten, som har gjort denna doktorsavhandling satt också med i arbetsgruppen, som jag tidigare sade. Han har varit med om att rekommendera den hållning som djurskyddslagen nu ger uttryck för. Jag förstår alltså inte vad det är för nytt i sak som har framkommit. Men det vore intressant att höra det.
Herr talman! Vad som är nytt i sak är naturligtvis den vetenskapliga bevisningen. Digniteten på den undersökning som har gjorts har höjts. Den har upphöjts till en vetenskaplig avhandling. Opponenter har haft möjligheter att framlägga sina synpunkter. Inga felaktigheter har framkommit i de undersökningar som är gjorda. Jag har litet svårt att förstå statsrådets synpunkt här. Bägge två tycker vi väl att vi skall ha så hög djurhälsa som möjligt i Sverige. Där kan vi inte skilja oss åt. Statsrådet har profilerat sig i djurhälsofrågor ute på kontinenten. Då vore det väl konstigt om vi i Sverige inte skulle kunna ha bra djurhälsa och utnyttja de möjligheter som finns. Här finns ett hjälpmedel som vetenskapligt bevisat inte har några negativa effekter på djuren. Det enda som statsrådet anför är en etisk synpunkt, och jag tycker inte att det räcker. Här har vi ett djurlidande som på ett enkelt sätt går att åtgärda.
Herr talman! Jag tycker att Patrik Norinder litet grand negligerar den etiska aspekten. Jag är fullständigt övertygad om att den dimensionen på djuromsorg, men också på andra politikområden, kommer att bli allt starkare. Människor kommer att bli mer och mer intresserade av att framhålla just den etiska aspekten. Detta är någonting som inte har diskuterats eller som har funnits med i beslutsfattandet tidigare åtminstone på det här området. Patrik Norinder säger vidare att det bara finns fördelar. Ja, fördelarna är ju att korna blir renare och att risken för olika typer av klövsjukdomar minskar. Det säger en del medan andra hävdar att man inte kan se någon skillnad. Vissa hävdar att dressörer ger försämrad djurhälsa och försämrad fruktsamhet. Andra säger att korna förblir opåverkade eller att de t.o.m. får en förbättrad djurhälsa. Det är klart att inom vetenskapen - det ligger så att säga i vetenskapens natur - finns det hela tiden motsättningar. Och det är vår uppgift att fatta ett politiskt beslut.
Herr talman! Det är helt rätt, statsrådet, att vi skall fatta beslut på vetenskapliga grunder. Men i den här avhandlingen finns det ingenting motsägande. Kan statsrådet hitta någonting som är felaktigt i avhandlingen? Där är det vetenskapligt belagt att kodressörer har enbart positiva effekter på djurhälsan. Då har jag mycket svårt att förstå varför. Jag vill inte binda mig för att man skall använda el till kodressörerna. Jag är övertygad om att man kan hitta andra lösningar som har ungefär samma funktion. Jag vill då fråga statsrådet om hon är villig att medverka till att försöka att hitta andra lösningar med samma funktion. Det tror jag att man kan forska fram. Detta är betydelsefullt för djurhälsan. Jag vill inte ge mig på den punkten. Och jag vore tacksam om jordbruksministern ville hjälpa mig att öka djurhälsan med de hjälpmedel som finns tillgängliga.
Herr talman! Ja, det skall jag gärna göra. Jag trodde att dessa hjälpmedel var kända för Patrik Norinder som ju själv är jordbrukare. Det handlar om att ha en intensivare renhållning, om att ha en intensivare klövövervakning med regelbunden klövvård, om att ha gummimattor under korna, om att lägga rikligt med strö på golvet, om att undvika cementgolv, om att använda båsavskiljare och om - som Krister Bergsten rekommenderar - att ge korna fotbad.
Herr talman! Nu börjar vi komma in på teknikaliteter. Det kan bli litet svårt att varje dag fotbada hundra kor som är uppbundna. De saker som jordbruksministern nu räknade upp känner varenda jordbrukare till. Men det hjälper inte. Det finns ändå svårigheter med fotklövarna, särskilt då på uppbunda djur. Eftersom detta hjälpmedel existerar, finns det ingen anledning att inte använda det. Jag vädjar till jordbruksministern att tänka om i det här fallet och försöka hjälpa till att hitta en lösning så att det blir en bättre djurhälsa och klövhälsa.
Herr talman! Patrik Norinder säger att varenda bonde använder dessa metoder. Om varenda bonde gjorde det, skulle vi inte ha det här problemet med klövarna. Men problemet är ju att bönderna inte använder dessa metoder och att det är mycket enklare, billigare och effektivare att använda denna elsak. Men jag kommer inte att ändra mig på den här punkten, och för min del är denna debatt slut.
Herr talman! Det är en rätt allvarlig anklagelse mot jordbrukarna, att de inte sköter sina djur. Den debatten kan vi gärna ta en annan gång. Tack så mycket, jordbruksministern.

Herr talman! Ulla Hoffmann har frågat statsministern om regeringen har för avsikt att inkorporera hela, eller delar av, barnkonventionen i svensk lag. Frågan har överlämnats till mig. FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt instrument för att förbättra barnens situation i världen. Sverige har aktivt verkat för dess tillkomst, och vi tillhörde de första länderna som ratificerade den. Genom ratificeringen har Sverige iklätt sig en folkrättslig förpliktelse att följa konventionens bestämmelser. Därmed har vi åtagit oss att garantera dessa rättigheter för alla barn och ungdomar i vårt eget land. Det innebär - enkelt uttryckt - att även om konventionen inte har ställning av svensk lag så skall domstolar och myndigheter redan i dag kontrollera att beslut de fattar som berör barn och unga inte skall stå i strid med konventionen. I propositionen om konventionens ratificering gjordes en genomgång av konventionens artiklar och motsvarande svenska förhållanden. Det konstaterades att tillträdet till konventionen inte föranledde några ändringar i gällande lagstiftning. Frågan om att ge de internationella konventionerna på området för mänskliga rättigheter ställning av svensk lag behandlades i samband med införlivandet av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen ansågs då ha en sådan särställning - bl.a. genom sitt preciserade innehåll - att den till skillnad mot övriga konventioner direkt kunde införlivas med svensk rätt. Detta har emellertid skett så nyligen att vi ännu inte har några verkliga erfarenheter av hur en sådan åtgärd verkar. Mot bakgrund av detta tycker jag att det är bra att frågan om formerna för ett införlivande av FN:s konvention om barnens rättigheter i det svenska lagsystemet nu prövas i riksdagen av socialutskottet och konstitutionsutskottet. Jag delar självfallet Ulla Hoffmanns positiva syn på barnkonventionen. Det viktigaste är nu att fortsätta arbetet med att sprida kunskap om konventionen, att få människor att bli medvetna om den och att få dess anda att sprida sig till alla dem som har inflytande över barns och ungdomars vardag. Detta bör ske oavsett hur konventionen hanteras rent juridiskt. Socialdepartementet planerar att, i arbetet med att nationellt följa upp FN:s sociala toppmöte, anordna en konferens våren 1996 för kommunala företrädare. Vid den konferensen skall vi också ta upp andra åtaganden vi har gjort inom FN:s ram, t.ex. barnkonventionen. Till budgetpropositionen 1996 förbereder regeringen en barnbilaga, vilket också skall ses som en ambition att sätta barnen i centrum i konventionens anda.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Hedborg för svaret. Sverige ratificerade FN:s barnkonvention 1990. En granskning gjordes där man fann att den svenska lagstiftningen helt och hållet var i överensstämmelse med barnkonventionen och att inga ändringar därmed måste göras. Under årens lopp har man dock funnit att det är nödvändigt att göra förändringar. Exempelvis ser lagutskottet nu över barnens rätt att komma till tals och den flyktingpolitiska kommittén föreslår ändringar i utlänningslagen, bl.a. en höjning av åldersgränsen från 16 till 18 år. Man vill också lagreglera barns rätt att yttra sig i asylärenden. Dessa förändringar föreslås därför att man har upptäckt att svensk lagstiftning inte stämmer med barnkonventionen. Jag tror att vi även framöver kommer att upptäcka fel och brister som leder till att riksdagen blir tvingad att utreda frågorna innan en lagändring kommer till stånd. Detta tar mycket lång tid, och under tiden far barn illa. Statsrådet säger att domstolar och myndigheter skall kontrollera att deras beslut inte står i strid med konventionen. Om det vore så skulle lagstiftningen egentligen inte behöva ändras. Men så är det ju faktiskt inte. I stället genomför vi transformeringar vi - det är det vi gör nu genom att reparera lagarna. Vi märker att det läcker någonstans och så sätter vi på ett plåster. Vänsterpartiet har som enda parti länge motionerat om att barnkonventionen skall inkorporeras i vår lagstiftning. Riksdagen behöver endast anta en lag som består av fyra ord: Barnkonventionen är svensk lag. Så har vi gjort med Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter - även det efter ett mångårigt motionerande från Vänsterpartiet. Rights of the Child kritik mot Sverige, och i sin rapport föreslår man att Sverige skall inkorporera konventionen. Nästa utvärdering kommer under 1997. Thomas Hammarberg har varnat för att Sverige, bl.a. genom Utlänningsnämndens beslut i utlänningsärenden, kommer att bli prickat då också. Det vore därför lämpligt om Sverige inkorporerar konventionen innan dess.
Herr talman! Som Ulla Hoffmann säger funderar man på vissa områden kring frågorna om hur vi vill att lagstiftningen med hänsyn till barnen skall se ut, även om lagstiftningen i och för sig inte direkt står i strid med barnkonventionen. Den flyktingpolitiska kommittén utreder nu en av frågorna, och slutbetänkandet kommer ganska snart. Enligt vad som framgår av vad kommittén tidigare har sagt i sitt principbetänkande verkar det som att man kommer att föreslå att utlänningslagstiftningen skall äga företräde, men att tillfälliga uppehållstillstånd skall kunna ges när det är viktigt att vård inte avbryts. På så sätt konkretiseras på ett område hur vi anser att vi bör förhålla oss i förhållande till barnen och till barnkonventionens anda. Inkorporerandet av själva konventionen i vår lagstiftning är en fråga om huruvida det är så vi vill att konventionerna skall hanteras eller om vi vill att de skall gälla ändå, vilket annars är fallet. Det är ju inte fråga om annat än att barnkonventionen är ett mycket viktigt rättesnöre i den svenska rättstillämpningen.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning om vikten av barnkonventionen, och det är därför jag har ställt frågan. Jag önskar att det var så att domstolar och myndigheter verkligen i besluten talade om varför beslutet har fattats. Det finns förstås en orsak till att jag ställer frågan just nu, och det är med anledning av en del ärenden som nu ligger hos Utlänningsnämnden. Jag skall senare diskutera en fråga också med statsrådet Leif Blomberg. Frågan om hur barnkonventionen skall inkorporeras i lagstiftningen är märklig med tanke på att vi numera är med i EU. Där har vi ju antagit hyllmeter efter hyllmeter med lagstiftning utan att jag tror att alla egentligen vet vad denna lagstiftning innebär.
Herr talman! Jag menar ändå att det allra viktigaste med barnkonventionen är att vi alla, i alla de sammanhang vi har att agera, agerar i dess anda. Det är ju ändå en tämligen allmänt hållen principiell konvention. Det som sker är faktiskt det som sist och slutligen avgör hur väl vi i praktiken inkorporerar barnkonventionen i vårt samhälle. Jag vill peka på ett i mitt tycke intressant exempel på hur man kan arbeta i barnkonventionens anda. Regeringen tänker göra en barnbilaga till statsbudgeten. I Sollefteå kommun har man redan gjort en bilaga av den typen. Alla nämnder har fått tala om vad de gör för barnen, och sedan har man gjort en särskild barnbilaga. Det är arbete för medvetandegörande i konventionens anda, menar jag.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning. Jag tycker att det är jättebra att vi förväntar oss att alla skall agera i barnkonventionens anda. Men faktum kvarstår: Det är inte riktigt så enkelt att det räcker med att medborgarna i Sverige agerar. Vi har domstolar och myndigheter som enligt statsrådet skall kontrollera att de beslut som fattas inte står i strid med konventionen. Jag önskar att det vore på det sättet, men vi får fortsätta att arbeta för det. Jag hoppas också att Sverige slipper några prickar vid nästa utvärdering av barnkonventionen.

Herr talman! Laila Bjurling har frågat socialministern om regeringen avser att ändra sjukpenningsrespektive förtidspensionsreglerna så att förmågan att sköta en del av hushållsarbetet inte påverkar rätten till sjukpenning och förtidspension. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Avgörande för om rätt till sjukpenning respektive förtidspension föreligger är den försäkrades arbetsförmåga. Rätt till hel förmån förutsätter att ingen restarbetsförmåga finns. I princip bedöms oavlönat arbete inte på något annat sätt än avlönat arbete. Detta gäller ideellt arbete liksom hushållsarbete i hemmet i skälig omfattning. Det är naturligtvis inte avsikten att män och kvinnor skall behandlas olika vid tillämpningen av dessa regler. Riksförsäkringsverket har i en rapport till regeringen meddelat att tolkningen av hur hushållsarbete i hemmet skall påverka bedömningen av arbetsförmågan i vissa fall skiljer mellan olika länsrätter. Inget ärende har emellertid ännu nått högsta instans. Riksförsäkringsverket följer kontinuerligt de domar som avkunnas i lägre instanser i avsikt att föra de ärenden vidare som kan skapa klarhet i rättstillämpningen. Regeringen kommer noga att följa utvecklingen av praxis.
Herr talman! Tack så mycket för svaret på de här frågorna, statsrådet. Jag ber om ursäkt för att jag riktat dem fel. Jag hade inte fördelningen mellan socialministern och statsrådet riktigt klar för mig. Vi är överens om att det skall vara litet tuffare bedömning nu för tiden. Vi har stramat upp den litet grand. Det skall vara de medicinska bedömningarna som avgör om man blir förtidspensionär eller inte, det skall inte längre vara sociala skäl eller arbetsmarknadsskäl. Men det som skrämmer mig litet grand i de signaler jag får är att man går till överdrift åt andra hållet, så att det bedöms som att man har en restarbetsförmåga, som det så byråkratiskt heter, om man kan sköta vissa delar av sitt hushållsarbete. Det låter litet konstigt, tycker jag, om man som förtidspensionär inte skall kunna laga sin mat och eventuellt diska, för det är väl ändå rätt vanligt att man gör det. Hur ser statsrådet på det?
Herr talman! Jag håller helt med om att restarbetsförmåga inte är något vidare uttryck. Jag hoppas att vi kan hitta ett bättre sätt att resonera om de här tingen, som ju är besvärliga. Det vi gör nu är, just som Laila Bjurling säger, att vi stramar åt bedömningen i den meningen att sjukdom måste vara sjukdom. Arbetsförmågan bedömer man sedan för sig. Det som jag kan känna mig särskilt oroad av när det gäller Laila Bjurlings fråga är om det är sant att man behandlar män och kvinnor olika. Det vore i så fall ett synnerligen märkligt sätt att tillämpa lagstiftningen på. Det kan jag lova, att på den punkten kommer jag att visa ett alldeles särskilt intresse.
Herr talman! Det tackar vi alldeles särskilt för. Jag kan inte svära på att det är sant. Men det har upplevts så. Både i Sörmland och i södra Älvsborg är det kvinnor som utsätts för frågan om de möjligtvis kan sköta litet hushållsarbete. Kan de det har handläggaren i sin nit tyckt att de har litet restarbetsförmåga kvar. Det kan tänkas att det är någon man som har blivit tillfrågad också, men enligt de rapporter jag har fått är det ingen som frågar en man om han kan diska när det är tal om att han skall förtidspensioneras.
Herr talman! Jag skulle bara på den här punkten vilja säga att när man talar om att det finns bevisad arbetsförmåga i hushållsarbete kvar, handlar det naturligtvis inte om att kunna laga litet mat och diska, utan det handlar i så fall om en betydligt större insats i hemmet. Det kan t.ex. handla om att man sköter flera barn. Den som jag uppfattar som den allra viktigaste delen i den här frågeställningen, om män och kvinnor behandlas lika, skall vi fortsätta att följa.
Herr talman! Det gläder mig att regeringen kommer att följa den här utvecklingen. Det är litet oroväckande om restarbetsförmågan bedöms olika vid olika länsrätter. Man borde rimligtvis över hela Sverige bedömas så rättvist som det någonsin är möjligt, oavsett om det gäller man eller kvinna. Men det tycks statsrådet och jag vara överens om.

Herr talman! Laila Bjurling har frågat socialministern om regeringen avser att ändra reglerna för folkpension så att gifta och sammanboende behandlas lika. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Med nuvarande regler för folkpension får en gift pensionär högre folkpension om maken inte har folkpension. Med de nya reglerna tas denna särregel bort, och folkpensionen till gift pensionär kommer då att vara lika stor oberoende av om maken har pension eller inte. Storleken på pensionen kommer alltså i ökad utsträckning att styras av civilståndet. Även med nuvarande regler finns emellertid kopplingen till civilståndet. Två gifta pensionärer har alltid fått lägre folkpension än vad två sammanboende pensionärer har kunnat få. Laila Bjurling säger att detta kan få till följd att gifta par skiljer sig, men fortsätter att sammanbo med varandra, och på det sättet får de den högre folkpension som gäller för ogifta pensionärer. Visserligen är huvudregeln den, att det är civilståndet som styr pensionens storlek, men för att förhindra att systemet utnyttjas på detta sätt finns det sedan gammalt ett undantag. Enligt lagen om allmän försäkring skall nämligen även två sammanboende räknas som gifta i pensionshänseende om de tidigare har varit gifta med varandra eller om de har eller har haft barn med varandra. Detta gäller givetvis även med de nya regler som träder i kraft den 1 januari 1996. Det är alltså inte så att ett gift par kan höja sin pension enbart genom att ta ut skilsmässa. För att få pension som ogifta måste de flytta ifrån varandra och därmed dra på sig de extra kostnader som motiverar högre pension för ogift än för gift pensionär.